Herr talman! Integration handlar om klass, kön och delaktighet i samhället. Det handlar om att ha plikter, men det handlar också om att ha rättigheter. Det handlar både om gemenskap och om att ta ansvar.Hur det går för dem som kommer till vårt land beror utan tvivel på ålder, kön och utbildningsnivå. Vi kan inte blunda för att det förekommer diskriminering och för att det förekommer intolerans. Vi kan inte heller, herr talman, blunda för att det förekommer hat gentemot enskilda personer och grupper som av olika skäl har kommit till Sverige. Det är uppfattningar och åsikter som helt strider mot vår socialdemokratiska värdegrund, nämligen allas lika värde. Det finns mycket okunskap, och det finns mycket förutfattade meningar. Det finns direkta felaktigheter i integrationsdebatten, och detta måste motverkas. Diskriminering och rasism är ett samhällsproblem som måste belysas och angripas. Integrationspolitiken handlar dock om mer än att ta ställning mot rasism. Det finns stora brister i etableringsreformen. Det tar för lång tid att få en individuell handlingsplan från Arbetsförmedlingen, och det tar alldeles för lång tid att komma in på arbetsmarknaden. Det krävs en annan prioritering av statliga medel för att höja kvaliteten på etableringsinsatserna för våra nyanlända. Vi måste se till att Sveriges kommuner kan bedriva en verksamhet inom ramen för etableringsreformen. Kommuner ska kunna teckna avtal med Arbetsförmedlingen.Lagen om eget boende fungerar inte, och därför behövs det ett nytt system. Det måste till fler och bättre boenden, och samverkan mellan kommunerna och Migrationsverket måste utvecklas. Migrationsverket måste ges möjlighet att utöka antalet boenden, och Sveriges kommuner måste solidariskt ta ansvar för flyktingmottagandet. Inte minst mottagandet av ensamkommande flyktingbarn måste ske i hela vårt land. Herr talman! Jag besökte häromdagen en gymnasieskola i min hemkommun Kristianstad. I den skolan finns det väldigt många introduktionsklasser. Jag såg där utmaningarna klart och tydligt, men det var helt andra utmaningar än dem jag hade förväntat mig. Det handlade främst om tillgången till lokaler och om praktisk hantering. Det borde vara enkelt att lösa, herr talman. Utmaningen är nämligen inte de unga människorna; de ungdomar jag mötte är motiverade och ambitiösa. Trots ibland väldigt tuffa prövningar utvecklas de fort och gör stora framsteg. Rektorn Jenny, en kvinna med en enorm drivkraft, omger sig med lärare som har ett stort engagemang och mycket kunskap. Med varma hjärtan tar de sig an sin uppgift. Jag hade också förmånen att under en timme prata med elever ur en av introduktionsklasserna. De unga jag mötte visade inte bara stort intresse och engagemang utan var också kloka, reflekterande unga människor som redan efter väldigt kort tid känner sig som en del av vårt svenska samhälle. De drömmer om att kunna jobba som ingenjörer, tandläkare, läkare och sjuksköterskor. Kanske är det en av dem jag möter som läkare på jourcentralen en dag, herr talman. Kanske är det någon av dem som kommer att hantera mina banklån. Kanske är det några av dem som väljer att bli pedagoger och kommer att möta mina eventuella, framtida barnbarn - dem jag hoppas få någon gång. Kanske kommer några av dem att vara ledamöter i Sveriges riksdag och stå här och tala om framtidens utmaningar - vad vet jag? En sak är jag dock helt säker på; en sak vet jag, herr talman. Det är att vi i detta land är riktigt bra på att bygga hus av olika slag. I min kommun, i grannkommuner och i många andra kommuner finns det gott om mark att bygga på, och vi har arbetslösa byggjobbare som längtar efter att komma i gång. Låt oss alltså vara överens om att det problemet känns hanterbart. Sverige är nämligen ett land med liten befolkning och gott om plats för fler. Herr talman! Integrationspolitiken är en del av Socialdemokraternas samlade politik. Det är en politik för jobb, utbildning och välfärd. Vår linje är tydlig: Fler utrikes födda måste ges förutsättningar att snabbt komma i arbete. Vi när alla samma drömmar oavsett var vi är födda - drömmen om att ha ett tryggt boende där man trivs och drömmen om att ha ett jobb där man får bidra med sin kompetens och sitt engagemang. Integration handlar om solidaritet, vilja och attityd. Möjligheterna för utrikes födda, och särskilt nyanlända, att hitta jobb beror på utvecklingen på arbetsmarknaden. Därför är vårt svar på frågan om en lyckad integration att skapa fler jobb, att få fart på bostadsbyggandet och att trimma utbildningssystemet så att det förmår rusta såväl barn som vuxna med de kunskaper och färdigheter som behövs i vårt samhälle.Herr talman! Jag står med detta bakom vårt särskilda yttrande i betänkandet.
Herr talman! Jag tänkte börja mitt anförande med ett par tillbakablickar till min studietid. . Jag minns hur det kändes som att syftet med hela föreläsningen var att sätta oss elever på plats. Jag gick i en skola med bra rykte i ett välbärgat område, långt ifrån det utanförskap Pascalidou beskrev som dominerande under sin egen uppväxt. I samband med Pascalidous besök hade vi fått i uppgift att läsa hennes bok och skriva en analys av den Sverigebild som där presenterades. För något år sedan hittade jag min uppsats, och när jag läste den var det främst två saker jag reagerade på. Först och främst hade jag en ängslig ton i min text. Jag ifrågasatte min rätt att uttala mig om integrationsproblematiken då jag sluppit undan utanförskap och, min polska bakgrund till trots, aldrig betraktat mig själv - och aldrig betraktats - som något annat än svensk. Det starkaste minnet jag har från integrationstemat är dock att jag läste dåvarande folkpartipolitikern Mauricio Rojas sommarpratsmanus från 2001, där han beskrev svenskheten på ett för mig mycket träffande sätt. Faktum är att jag fortfarande hänvisar till detta med jämna mellanrum. Tack vare sina erfarenheter av att som invandrare försöka förstå sig på livet i Sverige lyckades han fånga delar av den svenska gemenskapen som vi som fötts i landet oftast inte ens reflekterat över.Sju år senare läser jag första terminen på lärarprogrammet vid Uppsala universitet. Under ett lektionspass diskuteras mångfald, kultur och svenskhet. En kurskamrat säger plötsligt: Men är det inte ett tecken på att något har gått fel när vi måste fråga oss själva om det ens finns en svensk kultur? Hon har själv utländsk bakgrund, och jag kan inte låta bli att tänka att detta spelar in. Van vid en helt annan syn på nationell identitet och gemenskap reagerar hon på avsaknaden av detta i Sverige. Här ifrågasätts själva existensen av något sammanbindande.Vad spelar då diskussionen om svenskhet för roll när det gäller arbetet med integration? Enligt mig är det mycket enkelt: Ett hållbart välkomnande till vårt land bör innebära ett välkomnande in i vår gemenskap. Det handlar alltså om mer än möjligheten att leva på samma geografiska plats. Tyvärr har integrationspolitiken så som den bedrivits under de senaste årtiondena fokuserat nästan uteslutande på det senare. Så kallade integrationspolitiska projekt och satsningar har handlat om riktade stöd, likt det stöd till ungdomsorganisationer baserade på etnisk grund som jag kritiserade efter att ha läst Alexandra Pascalidous bok. Satsningarna har också handlat om subventionerade anställningar, positiv särbehandling och att uppnå mätbara mål såsom representation och sysselsättningsgrad. För att motverka diskriminering har mycket energi ägnats åt att framhäva kulturella element från utlandet som en del i en ny svenskhet. Målet har inte varit att införliva dem som kommer hit i det svenska samhället utan att förändra den svenska självbilden till att omfamna alla kulturella inslag som yttras inom landets gränser.Resultatet av detta har dock inte blivit större gemenskap utan ett splittrat och segregerat samhälle. Känslan av samhörighet bygger nämligen på mer än att bo och leva sida vid sida. Det bygger på att dela referensramar och traditioner, känna till sociala koder och inte minst tala samma språk.Det är bakgrunden till Sverigedemokraternas omprioriteringar på området integrationspolitik. Vi satsar på utökad och breddad samhällsorientering i syfte att ge samtliga invånare i Sverige samma grundkunskaper i språk och samhällskunskap. Innehållet i samhällsorienteringen är tänkt att motsvara de kunskapsmål som grundskolan har i dessa ämnen. Men utöver detta drar vi in särskilt riktade satsningar då det är vår övertygelse att klyftor mellan infödd och invandrad svensk aldrig kan överbryggas genom olik behandling. Tvärtom kan aktiv och formell särbehandling aldrig leda till något annat än ökade klyftor.På vårt bord har vi inte bara integrationsfrågorna utan även strävan efter ett jämställt samhälle. Innan jag avslutar vill jag säga några ord om våra prioriteringar även på detta område.Precis som med arbetet för att komma till rätta med klyftor mellan infödd och invandrad svensk är det vår övertygelse att arbetet med att säkra lika villkor för kvinnor och män måste bygga på lika behandling. Vi vänder oss mot all form av könskvotering och fokuserar på att lösa problem som drabbar ojämnt snarare än att sträva efter att påverka individuella val. Om män och kvinnor gör olika livsval ser vi inte detta som något problem i sig, så länge det inte medför skillnader i livskvalitet och så länge det är resultat av just individuella val. Därmed har jag inte sagt att det saknas jämställdhetsproblem. Kvinnodominerade yrken tenderar att ha relativt dåliga arbetsvillkor, pojkar halkar långt efter i skolan och en av fyra kvinnor känner sig otrygg i det offentliga utrymmet - för att nämna några sådana problem.Sverigedemokraternas jämställdhetspolitik fokuserar på att lösa sakproblem. Därför sorterar de flesta av våra åtgärder som jämnar ut livsvillkor mellan män och kvinnor under andra utgiftsområden. Ett sådant exempel är satsningar på bättre arbetsvillkor inom den kvinnodominerade offentliga sektorn. Men inom ramen för detta betänkande ryms extra stöd till kvinnojourernas viktiga arbete, fler jourer som specialiseras på att motverka hedersrelaterat våld och förtryck samt extra resurser till Nationellt centrum för kvinnofrid.Herr talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till Sverigedemokraternas reservation 1.
Herr talman! SD talar hellre om varför människor kommer till vårt land, om att människor inte borde vara här, än att tala om hur vi formar en lyckad integration.Jag har en konkret fråga till Paula Bieler. Allt fler i vårt land och övriga Europa blir riktigt gamla. Jag tycker att det är fantastiskt att medianåldern ökar. Våra generationer kommer att bli äldre än våra mor och farföräldrar. Reinfeldts förslag till lösning uppmärksammades väldigt mycket och gav många reaktioner, till exempel att ingen kan förvänta sig att människor kan jobba till 75 års ålder. Det är få förunnat att ha den kraften och hälsan upp i åren.Det finns en annan lösning. Det är att öka förvärvsgraden bland exempelvis utrikes födda. Då krävs det självfallet politiska åtgärder. I dag tar det alldeles för lång tid innan man kommer i jobb när man kommer till vårt land. Därför talar vi om sfi, effektiv etablering och integration. Men eftersom ni har en annan modell är min fråga: Hur ska vi enligt SD:s modell ha råd att ta hand om varandra när vi blir gamla?
Herr talman! Jag tror att man bör satsa på att bygga ett samhälle där det finns balans och där man inte låter arbetsbördan bygga på att fler kommer till landet.Med det sagt är det givetvis ett problem att de som finns i vårt land och som har kommit från andra länder har svårt att ta sig in på svensk arbetsmarknad. Precis som jag nämnde i mitt anförande satsar vi på till exempel utökad samhällsorientering. Där ingår sfi och även grundläggande kunskaper i svenska. Utöver det har vi breda satsningar överlag på hur man ska få mer tillväxt och fler jobb. Vi har bland annat fler undantagsregler inom LAS som öppnar för större rörlighet på arbetsmarknaden så att såväl ungdomar som personer med utländsk bakgrund får lättare att ta sig in på arbetsmarknaden. Det finns alltså en bred flora av satsningar för att lätta upp på arbetsmarknaden och öka antalet jobb. Vi satsar också på reglerad arbetskraftsinvandring. Då kommer personer i arbete direkt och där det också finns behov av det. Det finns många åtgärder, och de finns i vårt förslag.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Integration och jämställdhetDe som kommer till vårt land är i genomsnitt i 30-årsåldern, alltså i arbetsför ålder, och kommer att bidra. Som jag sa i mitt anförande kommer de att bli sjuksköterskor, läkare och ingenjörer. De kommer att se till att vår välfärd fungerar. Men hur ska vi trygga välfärden med SD:s politik? Jag tycker inte att jag fick svar på den frågan. Hur ska vi enligt Paula Bieler ta hand om varandra när vi blir gamla?
Herr talman! Jag tror att det blev ett missförstånd här. Jag sa inte att det bygger på att vi inte blir fler. Däremot sa jag att det inte ska bygga på att vi blir fler. Det är viss skillnad däremellan.Ja, vi lever allt längre. Vi blir också allt friskare, och vi gör tekniska framsteg. Generellt i det här landet har vi inte arbetskraftsbehov. Men vi har en stor missmatchning på arbetsmarknaden. Det tror jag att alla här i kammaren är väl medvetna om.

Herr talman! Att den organiserade partipolitiska främlingsfientligheten vinner mark är mycket oroväckande. Samtidigt är det inte förvånande. Sverigedemokraterna har haft tvåsiffriga opinionssiffror under lång tid, och rasistskandaler avskräcker inte personer som har låg tillit till medier och riksdag. Många personer röstar dessutom inte på Sverigedemokraterna trots att de är främlingsfientliga utan på grund av det. Samtidigt ska vi inte lura oss att tro att de intoleranta åsikterna ökar generellt i samhället. Det är faktiskt precis tvärtom. Sedan början av 90-talet har svenska folkets åsikter blivit mer toleranta. Vi är mer positiva nu än tidigare till flyktingmottagning och mångfald. Detta är en långsiktig trend som visar att vi är på väg mot ett mer öppet och tolerant Sverige. Samtidigt radikaliseras ytterkanterna vilket gör att SD växer.Det politiska samtalet har dock under lång tid blivit mer humant. Åsikter som tidigare rymdes inom etablerade partier gör helt enkelt inte det längre. Det är i grunden en positiv utveckling. De åsikterna samlas i stället i ett extremistparti som har hat mot minoriteter och migranter som bärande politisk drivkraft.Nu är det viktigt att ta fler steg åt ett humant håll, att få fler att känna framtidstro och ännu tydligare stå upp för medmänsklighet. Vi måste arbeta hårt för att också de resterande 10-13 procenten ska följa efter. Många är oroade för hur det ska gå i framtiden med arbetslösheten, välfärden och tryggheten. Vi måste ta itu med de reella samhällsproblem som människor är oroade över men felaktigt skyller på invandring. Vi måste bidra med våra egna lösningar. Vi måste se till att det som präglar politiken de kommande fyra åren är öppenhet, framtidstro och solidaritet. Vi bör se integrationspolitik och etableringspolitik som en investering snarare än en kostnad. Inte sänker vi ambitionerna och ger skolan mindre resurser om vi märker att skolresultaten sjunker. Då investerar vi i utbildning och ger lärare och elever bättre förutsättningar att nå målen.På samma sätt bör vi tänka på integration som en investering nu. Vi bör investera i en bra start för dem som kommer hit. Det är en investering i dessa personer och i bygget av vårt gemensamma framtida samhälle.När migration och migranter beskrivs som kostnader och hot har vi redan förlorat. Det absolut sämsta sättet att möta främlingsfientlighet och inskränkthet på är att ställa upp på en främlingsfientlig verklighetsbeskrivning. Det är nämligen endast om personer flyttar till Sverige från andra länder som deras etablering i samhället uteslutande beskrivs som en kostnad. Men alla människor är kostnader och intäkter i olika delar av livet. Alla som föds i Sverige kommer också att behöva lära sig svenska, skaffa sig en utbildning och etablera sig på arbetsmarknaden. Även detta är en kostnad - en helt normal kostnad för ett samhälle eftersom det leder till att de sedan bidrar med arbete, konsumtion och företagande. Det skiljer sig inte från människor på flykt som kommer hit.De undersökningar som gjorts av hur det gått för dem som kom till Sverige från Balkan på 1990-talet visar att det gått relativt bra, särskilt för de unga. Av dem som var barn när de flydde läser fler vidare på universitet än inrikes födda, och i gruppen som är 30 år i dag är runt 80 procent i sysselsättning. Och bland de barn till Balkanflyktingar som fötts i Sverige finns inga märkbara skillnader alls. Långsiktigt gagnar öppenheten vårt land.Inställningen till potentiella flyktingar tycks påverka inställningen till människor i landet. Forskaren Kent Asp har visat hur medierapportering om flyktinginvandring förefaller ha påverkat mediekonsumenters inställning till invandrare. Detta är också helt logiskt; om ett hotperspektiv framställer potentiella flyktingar som hotande, varför skulle flyktingar redan boende i Sverige då inte också vara farliga? Därför är migration och integration intimt förknippade med varandra.Vår gemensamma framtid är det som förenar oss. Den gemensamma grund på vilken vi bygger vårt samhälle baseras på en gemensam framtid, på samma sätt som den nationella gemenskapen i USA handlar om att ställa sig bakom the American dream, oavsett vad man tycker om den, snarare än om en gemensam hudfärg, etnicitet eller religion.Det är viktigt med tidiga insatser och en möjlighet för nyanlända att snabbt påbörja etableringen i samhället. Vi välkomnar därför att svenska för invandrare från den 1 juli 2014 erbjuds till nyanlända invandrare redan i anläggningsboenden. Vi vill göra en fortsatt satsning på detta under 2015-2017 eftersom satsningen främjar integrationen.Det är oerhört viktigt att de som fått uppehållstillstånd inte tvingas vänta kvar under lång tid i anläggningsboenden för att få en kommunplats. Alla kommuner behöver ta ansvar för flyktingmottagandet. Därför vill vi se över myndighetsorganisationen vid mottagande av nyanlända och den statliga ersättningen för kommunernas boendekostnader vid mottagandet av ensamkommande barn. Även åtgärder som att Migrationsverket ska kunna bygga bostäder i statlig regi är viktiga att gå vidare med.Den socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen är en feministisk regering. Vår uppfattning är att jämställdhetsarbetet har utvecklats för långsamt, och vi vill påskynda utvecklingen för att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.Världsekonomiskt forum genomförde för första gången 2006 sin studie Global Gender Gap. Då rankades Sverige som det mest jämställda landet. Sedan 2009 har dock Sverige hamnat på en fjärde plats och de övriga nordiska länderna har rankats högre än Sverige. För att komma till rätta med bristerna i jämställdheten mellan kvinnor och män krävs långsiktiga åtgärder.

Könsmaktsordningen är oerhört tydlig.En av de absolut värsta effekterna av det ojämställda samhälle som vi lever i är våld och hot mot kvinnor i nära relationer. För att fler ska kunna få hjälp i hotande situationer avsätter vi betydligt mer resurser till kvinnojourer. Vi har föreslagit att från och med 2015 årligen avsätta ytterligare 100 miljoner kronor för att stärka de ideella kvinnojourernas arbete. Denna satsning skulle bidra till ökad långsiktighet och bättre planeringsförutsättningar för kvinnojourerna. Detta är ett exempel på vilka problem det skapar i verksamheterna nu när det är allianspartiernas budget som har gått igenom.

Herr talman! Maria Ferm talar inledningsvis i sitt anförande framför allt om integration och vikten av integrationsåtgärder. Hon jämför med skolan och säger att man bör investera mer när man märker att det finns problem. Det stämmer förvisso, men vi borde inte göra fler satsningar på något som inte fungerar och kanske till med är kontraproduktivt. Vi i Sverige ligger i topp när det gäller integrationsåtgärder. Trots detta ser vi ständigt ökade klyftor.Lite senare i sitt anförande nämnde Maria Ferm dels situationen för dem som tidigare kom hit från Balkan, dels hur det ser ut i USA där man bygger den gemensamma identiteten på en framtid. Men jag blir lite fundersam. Sverige i dag är inte samma Sverige som det var när människor kom hit från Balkan. Vi hade en hög grad av gemenskap i landet, och det fanns inte 156 eller 200 - vad vi nu är uppe i - utanförskapsområden. Jämfört med USA är detta land ett land som har funnits under lång tid.

Herr talman! Det finns många olika saker som vi bör göra för att ytterligare investera i etableringen i samhället. Tidigare satsade man på saker som absolut inte har varit tillräckligt effektiva.

Vi tycker att det är någonting som borde avskaffas. Det finns många saker som man kan göra för att integrationen ska fungera bättre. Det är otroligt viktigt med snabba insatser, så att man inte blir kvar i anläggningsboende och blir passiviserad. Man bör snabbt kunna lära sig språket, kunna bosätta sig i en kommun och kunna påverka etableringsprocessen med utbildning eller validering. Sedan måste man såklart kunna få hit sin familj. Anhöriginvandring och möjlighet att återförenas med nära och kära är otroligt viktigt för integrationsprocessen. Vi vet att personer som är ständigt oroade över om deras familjer är vid liv eller är döda har väldigt svårt att komma in i samhället, lära sig språket, hitta ett arbete och så vidare.Jag tycker att det är helt självklart att vi ska bygga vidare på tanken att det som förenar oss är vår gemensamma framtid, inte gemensam historia, religion eller etnicitet. Jag kan utveckla det i min nästa replik.
Herr talman! Det låter lovade att det ska utvecklas i nästa replik, för jag fick inte svar på min fråga. Däremot fick jag höra mycket som vi är överens om. Vi vill också se över och avskaffa systemet med etableringslotsar eftersom det inte har fungerat. Även vi anser att man ska satsa på tidigt kunnande av språket och lära känna samhället som man lever i. Det är därför vi gör samhällsorienteringen obligatorisk och utvidgad, för att den ska nå samtliga som anländer till Sverige.Min fråga kvarstår.

Herr talman! Jag tog upp hur det gått för dem som kom från Balkan på 90-talet som ett exempel på att man efter ett tag märker väldigt små skillnader mellan dem som kommer hit och befolkningen i övrigt - även om det finns vissa svårigheter i början med etableringen. De som kom från Balkan är ett exempel på det. Så är det historiskt med alla grupper som kommit som nya till ett samhälle när de tvingats på flykt någonstans ifrån. Det tar lite tid, men efter ett tag kommer man in i samhället.Visst är situationen lite annorlunda i Sverige i dag. Samtidigt är vi starkt rustade för att kunna ta emot människor på flykt. Något som är väldigt likt situationen på 90-talet, men som Paula Bieler inte nämnde, är vad människor flyr från. På 90-talet flydde människor från krig, massakrer, folkmord, våldtäkter. De var tvungna. De hade inget val. I dag är det samma sak. Människor tvingas på flykt undan Isis massakrer, kemiska vapen i Syrien, diktaturen i Eritrea. Vi har ett ansvar att göra allt vi kan för att ge dem en fristad här så att de ska komma in i samhället. Det är något som gagnar dem och något som långsiktigt även gagnar oss.Länder som sluter sig mot omvärlden stagnerar i sin utveckling. Det går sämre för dem. Det är ingen slump att Tyskland och Sverige, som har bland de bästa ekonomierna i Europa, också är de som visar en öppenhet mot omvärlden. Det ska vi fortsätta att värna och stå upp för. Det tjänar vi på och det tjänar de människor som kommer hit på, men grunden måste alltid vara att vi står upp för asylrätten.

Herr talman! Det senaste halvåret har jag ofta sett mig omkring och undrat om jag befinner mig i Danmark under sent 90-tal. Jag gillade det inte då, och jag gillar det inte heller nu.Tiden efter valet 2010 var full av löften om att vi i Sverige skulle se till att rasistisk retorik inte fick normaliseras och beredas plats i det politiska finrummet, och det var naturligtvis bra. Men saken är den att den politiska debatten redan har förändrats. Från de liberala ledarsidorna basuneras det nu dagligen ut att man minsann måste ta debatten om de så kallade volymerna eller att man måste våga prata med SD.Plötsligt anses det rimligt bland dessa liberaler att man i debatten bör lyssna till rasismen, som om det finns en medelväg mellan rasism och humanism. Debatten förändras när man börjar prata om människor som flytt hit som en ekonomisk utgift eller tillgång.

Debatten förändras när samma parti vill införa etnisk registrering hos myndigheter inte bara av dem av oss som själva kommit hit utan även av våra barn.

Vi hör det ofta, att det är dags att ta debatten. Och ja, det finns frågor som inte ställs i dagens Sverige. Det finns röster som inte hörs. Det är dags att ta debatten om hur Sverige är och hur det borde vara. Hur mycket rasism och ojämlikhet tål Sverige? Vad gör det med vårt samhälle när några av oss konstant pekas ut som roten till samhällets alla problem?Vi vet mycket väl att graden av fattigdom i Sverige alltmer kopplas till etnisk bakgrund. SCB:s siffror visar att de mest sårbara är utomeuropeiska invandrare som varit i landet mindre än tio år. Av dessa räknas hela 60 procent som fattiga, det vill säga att de har mindre än 60 procent av medianinkomsten. Det är familjer som inte har råd med vinterskor, familjer som inte har pengar till en bussbiljett och barn som dricker sött te för att stilla hungern. Klasstrukturer har både kön och färg, herr talman.Detta hänger självklart ihop med svårigheterna för dem som slarvigt kallas utlandsfödda att komma in på arbetsmarknaden. Men det drabbar faktiskt inte bara människor som är födda utomlands utan alla som upplevs som utlandsfödda. Det drabbar dem av oss som är födda i Sverige, som levt våra liv här, gått på samma gator, lekt i samma snö, smakat på samma regn och kisat mot samma vårsol. Men några av oss har kanske mörkare hudfärg, mörkare hår, ber till en annan gud eller har ett namn som inte är Andersson, Pettersson eller Lundström.Vi vet sedan tidigare att det är åtta gånger svårare för dem av oss som har ett utländskt klingande namn att kallas till intervju. Vi vet att kompetens, utbildning och yrkeslivserfarenhet inte tas till vara i samma utsträckning om min bakgrund är utomeuropeisk som om jag har rötterna i Norden. Vi vet att kvinnor i romska kläder nekas hyra bil på Statoil. Vi vet att kvinnor med slöja får utstå glåpord och bli spottade efter när de rör sig på våra gator och torg. Vi vet att män i kippa utsätts för hatbrott. Och vi vet att även afrosvenskarna drabbas. Vad är allt detta, herr talman, om inte strukturell rasism?Herr talman! Arbetslöshet, bostadsbrist, dåliga skolor och usel äldreomsorg är problem som arbetarrörelsen har tacklat förr. Vi löste dem genom att tillsammans bygga en välfärdsstat där unga fick utbildning och bostad och gamla slapp hamna på fattigstugan. Varför skulle lösningen se annorlunda ut i dag bara för att många av dem som nu behöver ett jobb och någonstans att bo heter något annat än Andersson, Pettersson och Lundström?När det gäller flyktingmottagandet behöver vi såklart se till att staten ansvarar för planering och genomförande av mottagandet. Det är helt uppenbart för oss alla att det inte fungerar att lämna över det till marknadens alla Bert Karlsson. Därför drev Vänsterpartiet igenom i den rödgröna budgeten att Migrationsverket ska förfoga över egna anläggningsboenden. Dessutom behöver alla kommuner bli skyldiga enligt lag att ta emot nyanlända. Precis som man inte kan välja bort skola eller äldreomsorg i en kommun ska man inte kunna välja bort flyktingmottagande. Det är ett gemensamt ansvar som delas av oss alla.Herr talman! Vänsterpartiet visar tydligt att det faktiskt finns lösningar. Det absolut viktigaste för att skapa inkludering är en helt annan bostads, utbildnings och arbetsmarknadspolitik än den Alliansen erbjudit de senaste åtta åren. Vi måste bygga bra och billiga bostäder i blandade former. Vi måste skapa likvärdiga skolor som inte segregerar och sorterar. Vi måste också ha en politik för full sysselsättning som gäller oss alla, oavsett var vi råkar vara födda. En lyckad inkludering förutsätter en stark generell välfärd av hög kvalitet tillsammans med en oförtruten kamp mot rasism och diskriminering.Med den rödgröna budget som Vänsterpartiet förhandlade fram med regeringen tog vi några första viktiga steg för att skapa ett sådant Sverige. Hur mycket rasism tål Sverige? Från Vänsterpartiets sida är svaret klart och tydligt: ingen alls.

Herr talman! När man ska diskutera integrationsfrågor blir det oftast så att man diskuterar allt annat än just integrationsfrågorna. Vi är här för att diskutera etablering av nyanlända och utgiftsområde 13, där den största delen av budgeten utgörs av det vi ger till kommunerna i form av kommunersättningar; det finns även vissa andra åtgärder. Jag tänkte fokusera på politiska reformer i stället för brett tyckande och viljeyttringar.Det har under 2010-talet i grund och botten skett en stor reformering av integrationspolitiken. Först och främst har man gått ifrån det system där kommunerna hade ansvar för integrationspolitiken. Kommunerna har haft en väldigt dålig uppföljning. Svårigheten vi har just nu är hur den etableringsreform vi genomfört ska utvärderas. Stockholms universitet, som har ansvar för utvärderingen, ska jämföra med det tidigare systemet. De har svårigheter att över huvud taget hitta siffror på hur det gick tidigare. Vi sköt i mörkret och hoppades på att det skulle lösa sig.Med etableringsreformen har vi fått en tydlig process. Nu blottar vi det som inte funkar. Man hittar reformer. Riksrevisionen pekar ut svagheter. Vi kan följa statistiken. Det är så man förbättrar ett politikområde. Det är så man förbättrar nästan vad som helst. Det måste finnas en tydlig process med tydlig uppföljning. Man måste kunna identifiera svagheter.Jag känner mig föranledd att säga dessa varningens ord. Det är populärt inom svensk politik att börja slå på diverse reformer. Vad jag är rädd för är att man i politisk opportunism kommer att börja slå på etableringsreformen. Det vore en väldigt skadlig utveckling.Något vi i Alliansen för fram i vårt budgetbetänkande är en reformering av lotssystemet. Detta system har fått väldigt mycket kritik, och den har vi tagit till oss. Men vi tror inte på att avskaffa det rakt av. När vi pratar med arbetsförmedlarna själva pratar de om att de vill kunna fokusera på det de är bäst på, nämligen att matcha människor ut på arbetsmarknaden. Där poängterar de att lotsen fyller en väldigt viktig funktion för vissa.Därför vill vi göra om lotssystemet till ett behovsprövat system. Det har vi med i vår budget. Man har då i grund och botten ett system till exempel för dem som behöver extra hjälp in på arbetsmarknaden. Men vissa kanske har ett större socialt behov, och där kan en annan lots fylla en funktion. På så sätt slipper Arbetsförmedlingen vara någon form av socialkontor och kan fokusera på det de är bäst på, nämligen att matcha människor ut i arbetslivet.Vi bygger ut karriärtjänsterna för lärare med särskilda satsningar i utanförskapsområden. Kunskap och utveckling av människors produktivitet är i grund och botten vad som behövs, speciellt för barn till migranter.Undervisning i svenska utökas för nyanlända ungdomar. Nyanlända ungdomar och barn som kommer till Sverige kommer oftast mycket senare i livet än vad vi var vana vid till exempel på 90-talet. De barn som migrerade efter skolstart kom tidigare i genomsnitt i trean. Min kompis Nico kom i trean. Visst, han låg efter några år, men han kom i kapp oss allihop, och det gick bra för honom. Men genomsnittet i dag är att man kommer i sjuan. Då har man två år på sig att få behörighet till gymnasiet. Alla vi här inne kan själva förstå att det är en väldigt tuff uppgift. Därför utökar vi undervisningen i svenska. Vi förtydligar också reglerna kring förberedelseklasser för att undvika att nyanlända elever fastnar där.Vi höjer anslaget för förbättrad validering. Vi vet att det finns väldigt märkliga byråkratiska processer. Jag pratade med Arbetsförmedlingen häromdagen. De berättade att det i genomsnitt tar en kvart för Socialstyrelsen att validera en läkare från ett annat land om alla dokument är inne. Men det tar åtta månader att få svar från dem. Att detta är helt orimligt förstår vi alla. Ett exempel jag fått höra talas om gällde en tandläkare som kommit hit. Hon hade skickat in sina papper till Socialstyrelsen, och det tog åtta månader att få svar. Svaret hon fick var att hon glömt ett papper och att det skulle ta åtta månader till. Det är självklart inte ett seriöst sätt att sköta en myndighet. Det här måste vi åtgärda.Vi bygger ut de kompletterande högskoleutbildningar som finns. Vi förbättrar de linjer vi har skapat och har fler linjer. Till exempel kan man komplettera upp vissa utbildningar man har som akademiker, till exempel lärare, läkare och så vidare.Arbetet med flyktingguider stärks. Det civila samhället blir mer inkluderat i att hjälpa flyktingar att etablera sig i det svenska samhället. Det kan vara en hembygdsförening. Det kan vara en lokal idrottsförening. Det kan vara olika delar av det svenska civilsamhället som hjälper nyanlända att etablera sig. Vi vet från exempelvis Kanada att detta är ett väldigt effektivt sätt att inkludera människor och få dem att känna tillhörighet.Det här är några av de reformer vi har inom detta område. Men vi ska veta att det inte är något färdigt politikområde. Det är inget som är perfekt. Det här är inte århundradets reform som för evigt kommer att se likadan ut. Etableringsreformen är ett "work in progress" och ska alltid vara det. Den ska alltid förbättras och bli bättre. Men jag är väldigt stolt över att vi har denna ordning på plats. Jag tycker att vi ska vara mer fokuserade på faktiska reformer än på lösa viljeyttringar.Jag tänkte ta mig lite tid att bemöta några av de anföranden som hållits här. Ofta hamnar vi i diskussioner om diskriminering, rasism, migration och hur viktigt det är att människor kommer hit eller inte.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag och avslag på samtliga reservationer.En sådan gissning, som väl ändå får sägas vara rätt välgrundad, är att väldigt många av de system vi har på plats i dag kommer att behöva förändras i grunden. Och det måste gå fort, för redan i dag ser vi hur det nya fastnar i det gamla. Fantastiska saker som crowd funding, nätbaserade universitet, förarlösa bilar, digitala valutor, ja, till och med något så simpelt som food trucks är alla fenomen som utmanar rådande system och därför motarbetas på olika sätt.Det här ställer helt nya krav på politiken. Den som är van vid att politiken styr utvecklingen kommer att behöva inse att vi politiker nu har mindre makt än någonsin. Visst kan vi försvåra, fördyra och fördröja, men vi kommer inte att kunna stoppa utvecklingen. I stället borde vi förenkla det hela genom att plocka bort så många hinder som möjligt.Det här gäller såklart även globaliseringen. Vi driver företag, pluggar, jobbar och kommunicerar över de påhittade nationsgränserna. Snart är var femte person som bor i Sverige född utomlands, och förra året flyttade fler än 50 000 personer härifrån för att bosätta sig någon annanstans. På samma sätt som vi tidigare flyttat mellan olika städer inom ett land flyttar vi nu mellan städer i olika länder.Personligen tycker jag att det är helt fantastiskt att få vara med om allt det här. Möjligheterna är oändliga. Tänk bara på allt som har hänt de senaste tio åren, och föreställ er vad vi har att vänta oss!Men det innebär också stora påfrestningar för väldigt många människor, inte minst dem som av olika anledningar inte riktigt hängt med i utvecklingen. Det gör mig ganska orolig, för om vi inte lyckas integrera de här människorna på ett bra sätt kommer vi antagligen att få se ökande ohälsa, både fysisk och psykisk, men också allt våldsammare reaktioner.Många kommer inte att bara lugnt anpassa sig till de nya förutsättningarna. De kommer att göra allt de kan för att kämpa mot utvecklingen och krampaktigt hålla fast vid sådant som får dem att känna sig trygga, oavsett om det är fanatisk religionsutövning, någon luddig svenskhet eller förtryckande könsnormer som de tror är räddningen. Det här är en grupp som borde få betydligt större utrymme när vi diskuterar integration framöver.Men i dag är vi ju, precis som Hanif sa, här för att prata om det utgiftsområde i budgeten som handlar om integrationen och etableringen av utrikes födda. Här finns det också saker att göra. Vi behöver såklart motverka det långsiktiga utanförskapet, som slår hårt mot många utrikes födda. Men det mest akuta på just det här utgiftsområdet är att snabbt se till att alla de människor som nu kommer till Sverige och söker skydd får en bra start. Att under lång tid sitta sysslolös på ett trångt asylboende är såklart förödande för en människas drivkrafter. Och med ett ökande antal asylsökande ökar nu även handläggningstiderna rejält.Vi måste därför ställa högre krav i upphandlingarna så att det blir lättare att läsa svenska och validera sina kunskaper under tiden som asylsökande. Det ska såklart också bli lättare att jobba. Men vi måste även se till att den som fått uppehållstillstånd snabbt får en kommunplacering och på så vis kan komma igång med att bygga sin vardag.Vi behöver stötta kommunerna så att de kan ta emot fler. Det allra viktigaste här är, som har sagts tidigare, att byggandet kommer igång på allvar. På kort sikt behöver vi göra det enklare att bygga små, tillfälliga modullägenheter. På så vis kan ingen kommun längre skylla sitt låga mottagande på bostadsbristen, och det är viktigt. Vi tar några steg i den här budgeten för att få igång byggandet, och det är bra. Men det är inte tillräckligt.Vi gör även en del justeringar som är tänkta att göra det lättare att lära sig svenska samtidigt som man gör praktik, jobbar eller startar företag. Det är för att människor så fort som möjligt ska komma ut på en arbetsplats i stället för att stängas in i ett sfi-klassrum under alltför lång tid. Dessutom avsätter vi resurser för att korta handläggningstiderna för den som behöver få sin utbildning eller sin yrkeskunskap validerad. På vissa håll i landet fungerar det här redan ganska bra, men det finns alldeles för stora variationer.Så är det lite överlag på det här området - det är stora variationer över landet i hur mottagandet av nyanlända ser ut. Här är det viktigt att samverkan mellan olika aktörer förstärks och att idéutbytet blir bättre. Det kan låta som klyschor - man säger ju ofta just det här - men det är enormt viktigt.Detsamma gäller de ideella krafterna, som gör ett jättejobb med integrationen. Utan dem skulle det aldrig gå, och deras förutsättningar behöver vara så goda som möjligt.Jag har som jag har sagt tidigare en lång lista över små och stora förändringar som behöver göras. Våra trasiga system får inte längre stå i vägen för människors drivkrafter. Det behöver bli lättare att starta och driva företag och att anställa. Den som vill jobba ska aldrig hindras från att göra det.Men med en överbelastad arbetsförmedling ser det tyvärr inte särskilt ljust ut. För någon vecka sedan var generaldirektören hos oss i utskottet och berättade att de som jobbar med nyanlända nu är uppe i 60 sökande per förmedlare. Prognosen är att man snart når 90. När etableringsreformen genomfördes 2010 var det tänkt att vara 30. Det här skapar såklart problem, inte bara för de jobbsökande, som inte får tillräckligt med stöd, utan även för alla hårt arbetande förmedlare som inte ges förutsättningar att göra ett bra jobb. Det visar sig också i att etableringsplanerna inte fylls med relevant och individanpassat innehåll. Här behövs det radikal förändring, och där har vi några förslag.Men när vi pratar om integration måste vi komma ihåg att det inte bara handlar om hur vi politiker bygger systemen. Det handlar också i allra högsta grad om attityder. Här tycker jag att vi behöver fundera mer på hur vi ska kunna stötta ute i kommunerna, kanske allra mest på små orter, så att man hinner med det som behöver göras för att lugna den oro som väcks när saker snabbt förändras.
Herr talman! Ja, det var en lång uppradning av konkreta åtgärder för integration i det nya samhälle som vissa av oss här vill bygga.Självfallet måste vi anpassa oss till de förändringar som sker i en alltmer globaliserad värld. Det är bara bra att man kan resa, lära av varandra och ta del av de möjligheter vi har i dag som tidigare saknades.Däremot oroas jag av att Johanna Jönsson tycks se trygghetsönskan och att man saknar de traditioner som har byggt vårt samhälle hittills som något entydigt negativt. Hon tycks anse att det är oroande att personer söker tryggheten i en gemensam grund och en gemensam historia. Jag förstår visserligen att man i en totalt individualiserad värld vill se till var och en som enskild och att det enda som räknas är möjligheten att ha ett arbete och att leva sitt liv. Men jag tror faktiskt att vi har betydligt fler behov än så. Vi har behov av att känna oss hemma i vårt samhälle bland dem vi har omkring oss, att känna trygghet.Förändringar kanske ska få ta tid. Vi kanske ska få vara med så att alla som lever i landet är med på dem. Radikala förändringar är inte något som ska ske i alltför snabb takt. Nu talar vi visserligen om att det behövs radikala förändringar inom en viss reform, men hela Johanna Jönssons anförare andades önskan om radikala förändringar, att totalt bryta ned de normer och strukturer som har funnits här.
Herr talman! Jag har inte sagt att man ska motverka känslan av gemenskap eller av att känna sig trygg i sitt hemland. Det har jag inte sagt över huvud taget. Däremot har jag sagt att man ska försöka motverka de negativa effekter som kan komma av att man känner sig rädd för förändringar. Det är lite olika saker.Jag är inte alls på något vis särskilt individualistiskt lagd. Du har nog missuppfattat mig där, Paula Bieler. Jag är väldigt starkt för gemenskap. Däremot tror jag inte på gemenskap som bygger enbart på något påhittat begrepp eller att någon ska sitta och bestämma vem som får och inte får ingå. Jag tycker att det är lite konstigt.Du sa att förändringar måste få ta tid. Det låter ju bra och vettigt, men det jag sa i mitt anförande var att förändringarna kommer oavsett vad vi vill. Även om man skulle vilja att det får ta tid är det inte mycket vi kan göra just nu. Då tror jag mer på att faktiskt försöka lösa de utmaningar som uppkommer och de förändringar som sker antingen vi vill det eller ej och ta bort de hinder som gör att det uppstår problem när förändringar sker. Jag tror inte att vi som politiker kan bestämma hur fort det ska gå just nu. Jag undrar om du riktigt förstår vad som händer i världen just nu. Om du gjorde det skulle du se. Det är ju ganska tydligt. Människor kommer till Europa. Människor flyttar runt i hela världen. Vi har kopplingar och kontakter. Det går inte att stoppa utvecklingen.
Herr talman! Jo, jag förstår. Jag har själv släkt över nästan hela jorden, även om jag inte har hunnit resa så mycket än. Men jag har vänner och bekanta över hela jorden.Det som sas var, såvitt jag kunde höra, analysen att när samhället förändras i mycket snabb takt och personer inte längre känner sig hemma - när tryggheten där man känner sig hemma i sitt land och med sina traditioner ruckas - uppstår det konflikter. Det uppstår allt ifrån konkreta konfliktytor till främlingsfientlighet. Man känner att man hamnar i utanförskap, antingen man är infödd eller har kommit hit, och personer hamnar i separata grupperingar.Det jag frågade efter var vilka lösningar som konkret föreslås för att komma till rätta med den känsla som finns där, vare sig man vill det eller inte. Det handlar trots allt inte bara om att möjliggöra för arbete och att man ska kunna bo var man vill utan också om att man ska ha en trygghetskänsla och en samhällsgemenskap. Den fysiska, faktiska nationsgränsen är kanske fiktiv. Det finns ingen gräns som gör att jag inte kan flytta min fot. Men däremot finns seder, traditioner och gemensamma referensramar. Det finns nationer som håller oss samman. Dem kommer man inte ifrån genom att kalla dem luddiga eller påhittade.
Herr talman! Just det - hur ska vi kunna motarbeta utanförskap? Först vill jag förtydliga att Paula Bieler talar om utanförskap inom landet, inte mellan olika länder. När det gäller oron är det skillnad mellan befogad oro och en oro som man bara känner. Du ville att man skulle angripa just den oro som man känner, som kanske inte är befogad. Där tror jag att det är jätteviktigt med till exempel de satsningar vi gör på flyktingguider, som gör att människor får mötas. Jag tror att det är jätteviktigt med platser, framför allt i små samhällen, där man har startat kaféer och annat. Det finns väldigt framgångsrika projekt på detta område, framför allt sådana som drivs av ideella föreningar. Röda korset och Svenska kyrkan gör jätteinsatser på det här området. Det ideella engagemanget behöver vi alltså stärka.Jag tror också att det handlar om att vi, var och en av oss människor, måste se till att öppna våra nätverk, vilket jag också sa i mitt anförande och som jag har sagt ganska många gånger här i kammaren nu. Vi behöver mötas mer för att få bort oron, så att människor förstår vilka det är som kommer och att de inte behöver vara rädda. Det tror jag är väldigt viktigt.Paula Bieler talar om att det finns nationer. Jag kan inte riktigt hålla med om din definition av vad som är en nation längre. Det är så otroligt uppblandat. Det finns redan många människor här som har föräldrar från olika nationer som har blandats. Vi kan inte längre göra den uppdelningen. Den är helt irrelevant.Att du och jag skulle ha mer gemensamt än jag har med alla mina vänner som jag har bott tillsammans med utomlands, i Förenade Arabemiraten och i Spanien, från alla delar av världen, håller jag verkligen inte med om. Och vilken nation ska jag i så fall få tillhöra - ingen? Jag håller inte med dig.

Herr talman! På vilket sätt får vi en bättre integrationspolitik om man som Socialdemokraterna avskaffar integrationsministern, vars viktiga funktion är att ha överblick över hela kedjan från mottagande till inträde på arbetsmarknaden? På vilket sätt underlättas kommunernas mottagande när Sverigedemokraterna yrkar avslag dels på hela integrationspolitiken, dels på hela den budget som Folkpartiet och Alliansen lagt på riksdagens bord?Norbergs kommun i min valkrets har en jätteutmaning. Kommunen är beredd att ta sin del av ansvaret om allt omkring fungerar: Migrationsverkets planering, statens ersättningar, omgivande kommuners insatser och de statliga myndigheternas uppdrag, exempelvis Arbetsförmedlingen. Om Sverigedemokraternas budget och politik gällde skulle Norberg inte ha en chans att bedriva ett bra mottagande.

Att förkorta nyanländas tid utanför arbetsmarknaden är det viktigaste integrationspolitiska målet. Ett viktigt steg togs under vårt ansvar i regeringen när etableringsuppdraget lades på Arbetsförmedlingen. För första gången på decennier hade riksdag och regering en nationell politik och ett tänk kring mottagandet, oberoende av var i landet en nyanländ kommer till, så att man får systematiska insatser inom utbildning och arbetsmarknad de första två åren för att förebygga utanförskap och bidragsberoende. Utskottet hanterar också jämställdhetspolitiken. Folkpartiet har varit pådrivande i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, och vi har gjort en stor kompetenssatsning på våra myndigheter, inte minst inom rättsväsendet. Vi har skärpt synen på tvångs och barnäktenskap. En annan utmaning är att många utrikes födda är arbetslösa. Rapporter från Arbetsförmedlingen och Riksrevisionen bekräftar detta. Många utrikes födda befinner sig utanför arbetsmarknaden, inte minst utrikes födda kvinnor. Detta är oacceptabelt, och Folkpartiet har nyligen ställt en fråga till regeringen om hur man avser att agera.Vi behöver göra fler saker. Det behövs tydligare krav för den enskilde att delta. Sedan den 1 augusti kan också Arbetsförmedlingen dra in etableringsersättningen för den som inte deltar i insatser. Folkpartiet kan tänka sig att ta ett steg till och underlätta möjligheten att dra in ersättningen om man inte kommer till olika aktiviteter och språkundervisning. Men vi måste också ställa tuffare krav på Arbetsförmedlingen, så länge man där har detta ansvar, att bli bättre på att få fler att delta i etableringsinsatser och att få mer relevanta etableringsinsatser och att man också upphandlar anpassade utbildningar för både män och kvinnor. Här förmodar jag, utifrån de studier jag har gjort, att det kan bli mycket bättre.När det gäller lotsarna är vår uppfattning att systemet behöver skärpas till ordentligt, och det betonar vi i betänkandet. Jag yrkar härmed bifall till utskottets förslag. Vi avsätter mycket pengar för att erbjuda snabb vägledning för nyanlända för att de ska få en bättre introduktion i arbetslivet. Där finns det mycket mer att önska. Därför skärper vi i betänkandet skrivningarna: Oseriösa lotsar ska inte få bedriva uppdrag på Arbetsförmedlingens ansvar.Integrationspolitik är inte enkelt. För att den ska fungera krävs att staten och kommunerna har en bra beredskap. Det bygger på att länsstyrelse, kommuner, näringslivet och de statliga myndigheterna bidrar. Det är ett väldigt skört system. Om en aktör inte deltar och bidrar blir det fördröjd inskrivning i sfi. Man kanske inte får sin yrkespraktik på Arbetsförmedlingen, och man kanske inte får de etableringsinsatser som lagstiftaren har avsett.Folkpartiet vill avveckla sfi som egen skolform. Vi förordar i stället en språkutbildning inom vuxenutbildningen. Nuvarande upplägg leder till inlåsningseffekter och fördröjningar, inte minst när det gäller utrikes födda akademiker. Oavsett vilken syn man har på integrationspolitik, på de nyanlända i Sverige, på invandrare och arbetskraftsinvandrare, så står vi inför ett viktigt vägval, inte minst den 22 mars. Vissa i kammaren vill fortsätta sprida en bild av att allt är dåligt och att invandringen är roten till det onda. Till och med vår vice talman, som är närvarande här i kammaren nu, har gjort olämpliga uttalanden om judar, tornedalingar och samer kopplat till den så kallade svenskheten. Folkpartiet anser att det är väldigt olämpligt att en vice talman gör sådana uttalanden. Det skapar bara oro och ett kallare klimat i Sverige. Folkpartiet kommer att välja den senare vägen. Vi behöver utveckla och förtydliga kommunernas och myndigheternas ansvar. Vi behöver utveckla och förtydliga den enskildes ansvar, och vi behöver bredda diskussionen så att också facket och näringslivet tar sin del av ansvaret för att bidra till en reformerad politik.Herr talman! Sverige ska inte bara vara ett land som erbjuder människor på flykt en fristad. Det ska också vara ett land där man snabbare och aktivt får vara med och bygga upp sin framtid. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Integration och jämställdhet
Herr talman! Jag blev lite konfunderad när jag hörde inledningen av Roger Haddads anförande eftersom han ifrågasätter att vi yrkar avslag på de satsningar som Alliansen har lagt fram och likställer detta med att vi skulle vilja ta bort allt stöd.Vi har faktiskt väckt en egen motion på utgiftsområdet. Där satsar vi betydande resurser på ersättningar, exempelvis till kommunerna, eftersom vi vet hur situationen ser ut och eftersom vi vet att vi kommer att ta emot väldigt många människor även kommande år. Givetvis måste kommunerna få ersättning för detta. Däremot stryker vi mycket riktigt satsningar på särskilda integrationsåtgärder som bygger på idén om att man ska särbehandla människor i Sverige baserat på om de har svensk bakgrund eller om de är nyanlända i Sverige. Vi menar att det inte är en hållbar politik, precis som jag anförde i mitt anförande.. Han talar bland annat om att integration och assimilation egentligen inte skiljer sig åt särskilt mycket och att ackulturation och strukturell assimilation är två skilda saker.

Herr talman! Det här blir lätt en teoretisk diskussion, men jag förstår att Paula Bieler vill se en assimilationspolitik som vi hade förr i tiden, då man kanske var tvungen att tona ned vad man hette. Helst skulle man inte berätta att man var rom. Och så skulle man vara som om man vore svensk - vad det nu är för någonting. Det kan du berätta för mig i nästa inlägg.Det viktigaste, som vi inte får frångå, är arbetsmarknaden. Det handlar om jobb och egenförsörjning. Du har fel när du säger att det inte behövs arbetskraftsinvandring. Arbetsförmedlingen säger i sin senaste prognos av Tord Strannefors att det behövs 40 000 arbetskraftsinvandrare varje år för att vi över huvud taget ska klara den välfärdsservice som vi vill ge våra medborgare och våra äldre. Då räcker det inte med matchning.Sverigedemokraterna målar över huvud taget upp en väldigt mörk generell bild. Men arbetslösheten sjunker generellt bland både ungdomar och långtidsarbetslösa. Men vi pekar i vårt inlägg från Folkpartiet på att det när det gäller utrikesfödda är ett stort bekymmer, inte minst under de första åren. Därför krävs det etableringsinsatser, skattepolitik, ekonomisk politik, en bra skolpolitik men också integrationsfrämjande insatser etcetera. Det yrkar ni avslag på. Det står till och med kommenterat, herr talman, i betänkandet att era prognoser och era ekonomiska beräkningar inte är realistiska. Ni vill ju strypa de här pengarna från den 1 januari 2015. Då skulle till exempel Norbergs kommun i norra Västmanland drabbas hårt.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Integration och jämställdhetNej, assimilationspolitik innebär inte att man ska leka svensk eller låtsas vara någonting som man inte är. Det innebär däremot att vi har en omställning i den syn vi har på vår politik. Vi ska göra något i stället för att satsa på att människor ska leva med olika identiteter sida vid sida men aldrig mötas. Vi har en situation där personer med utländsk bakgrund kanske har ett arbete men fortfarande är i utanförskap. De jobbar i separata branscher och i separata arbetslag och möter inte samhället. De är fortfarande inte en del av samma gemenskap i samhället.Jag fick inte svar på min fråga. Hur ska vi sträva efter att bygga en gemenskap så att samtliga som bor i vårt land känner att de är delaktiga i samma Sverige i stället för att de, om allting är bra, bara råkar kunna försörja sig eller, i värsta fall, helt och hållet lever i utanförskap?
Herr talman! Folkpartiet lyfter upp utanförskapsutmaningar. Det kan gälla tillgång till fritidsgårdar, så att ungdomar möts. Det gäller att ha bra skolor, så att vissa familjer och småbarnsfamiljer inte väljer bort vissa områden och vissa skolor.Det handlar också om att se till att fler lämnar gymnasiet och får ett slutbetyg så att de får ett jobb på Icalagret i Västerås, där man umgås med alla möjliga nationaliteter, i stället för att lämna gymnasiet utan ett slutbetyg och ställa sig i kön på Arbetsförmedlingen eller hamna i kriminalitet och så småningom i fängelse.Jag vet inte vilka Paula Bieler umgås med eller inte umgås med. Jag har inte sett det som du försöker måla upp, att man inte umgås etcetera. Det är klart att det finns familjer och ungdomar som umgås, inte minst i idrotten och i det civila samhället.Ni väljer att måla upp en bild som ni förstärker och överdriver, men ni vill inte prata om grunden till utanförskapet. Och du vill inte prata om arbetsmarknad, vilket är mycket märkligt. Hela arbetsmarknadsutskottets fokus på integration går ut på: Hur ska vi underlätta för unga och vuxna, inte minst kvinnor, att få ett jobb? Det handlar om dem som just nu bär upp mycket inom barnskötaryrket, vård och omsorgsyrket, hemtjänsten och sjukvården. Inte ett ord har Paula Bieler och Sverigedemokraterna sagt i denna debatt. Det är mycket anmärkningsvärt.

Herr talman! Jag tänker ställa en fråga, för jag är väldigt nyfiken på en sak. I betänkandet står det att ni borgerliga partier ställer er bakom den tanke som vi och regeringen har kommit överens om i budgeten, nämligen att kvinno och tjejjourer ska ha en fast och stabil finansiering och inte alltid vara beroende av projektpengar hit och dit. Men frågan är: Hur i all världen ska det gå till?Man kan titta på borgerlighetens budget, som har fått stöd av SD. Det är 70 miljoner mindre i anslaget för särskilda jämställdhetsåtgärder.
Herr talman! Det är korrekt att vi i vårt budgetförslag har något lägre anslag. Å andra sidan har vi lite högre anslag i fråga om integrationsåtgärder jämfört med Vänsterpartiets och regeringens förslag.Vi har inte exakt på kronan specificerat pengarna till jämställdhetsåtgärder. Det kan man göra om man vill. Nu har vi inte haft kontroll över departementen och alla handläggare för att exakt specificera anslaget. Det får ske en prövning och en bedömning. Men jag vill ändå påpeka att när Folkpartiet hade ansvar för jämställdhetsministerposten ökade stödet till kvinnojourerna och den här verksamheten.Sedan väljer regeringen och Vänsterpartiet kanske att ha en ännu högre ambition. Det är positivt, men vi har inte kunnat gå upp lika mycket i vårt budgetförslag, utan vi gör andra prioriteringar. Det betyder inte att det här anslaget inte skulle kunna användas till exempelvis kvinnojourer, men i så fall får myndigheterna göra en sådan prövning och bedömning.
Herr talman! Om man i ett betänkande säger att man tycker att det är viktigt att det finns en fast finansiering för kvinno och tjejjourer måste det också finnas pengar för det - det borde vara ganska självklart. Det gör ju inte det.Hela problemet för kvinno och tjejjourerna är just att de hela tiden, år för år, måste gå och vänta och se om de kommer att få projektfinansiering eller inte. Det ger inte en stabil verksamhet. Det är en verksamhet som är otroligt viktig för väldigt många kvinnor och tjejer i dag.Jag tycker att det är lite ohederligt att säga att man tänker se till att det finns och samtidigt inte har pengarna på kontot. Hur ska det här gå till? Det är det som är min fråga.
Herr talman! Jag håller inte med Christina Höj Larsen. Du får det att låta som att vi inte satsar på kvinnojourer över huvud taget. Det är inte sant. Vi höjde anslagen till kvinnojourerna när vi satt i regeringen.Sedan är det så här när det gäller jämställdhetsanslaget. Om man från myndigheten bedömer att man måste stötta upp lite grann kommer man att kunna göra det. Men jag vill som kommunpolitiker betona - jag är fortfarande kommunpolitiker - att det här ytterst är ett kommunalt ansvar.Jag vet hur mycket man satsar på killjourer, tjejjourer och kvinnojourer, och de gör ett fantastiskt jobb. Det här är ett viktigt anslag, men vi ska inte överdriva dess betydelse. Det är ju mer stimulans och att stötta upp lite grann. Men varken vårt eller ert anslag skulle lösa den långsiktiga situationen för kvinnojourerna.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Integration och jämställdhetHerr talman! Dagens betänkande omfattar många viktiga områden, men jag kommer inte att hitta fördjupa mig i alla delar på grund av att vi har en kortare talartid.

Vi har nu en av Europas starkaste ekonomier, trots att vår omvärld har genomgått en kraftfull ekonomisk kris.Alliansens satsningar på jobb har gynnat såväl jämställdhet som integration. Vi lade om politiken och flyttade etableringen av nyanlända till Arbetsförmedlingen för att visa på vikten av arbetslinjen. Det har inte varit en enkel omställning för Arbetsförmedlingen, men det har varit rätt satsning, vilket S och MP-regeringen har bekräftat genom att denna linje har vidmakthållits.Herr talman! I en omvärld där vi har en flyktingsituation som vi inte upplevt sedan andra världskriget söker sig människor naturligt till Europa för att få uppleva fred och en möjlighet att ge sina barn en framtid. 3,2 miljoner människor är på flykt utanför Syrien. Av dessa är 50 procent barn.När vi i olika medier ser hur situationen ser ut i Syrien tror jag att vi alla förstår att människor flyr. Vi står alltså inför en flyktingström till Sverige som är i paritet med när vi hade kriget på Balkan och ett stort antal bosnier flydde till Sverige. Närmare 100 000 förväntas komma till Sverige, precis som då, och nu behöver vi ta den här utmaningen på allvar. Men den skrämselpropaganda som pågår kring detta är inte relevant. Om vi bara ser problem blir vi blinda. Då ser vi inte de möjligheter vi har och vad vi kan göra konkret.Vi har i Sverige en reglerad invandring med ett regelverk som innebär att inte alla som kommer hit får stanna. Men de som får stanna, därför att Migrationsverket ser att det finns en uppenbar risk för dessa människors liv ifall de utvisas, ska vi så snabbt som möjligt stödja med vettiga och bra integrationsinsatser.För att kunna ta emot dessa flyktingströmmar menar vi kristdemokrater att det nu krävs att vi håller huvudet kallt och hjärtat varmt. Därför har vi i Alliansen i vårt budgetförslag lagt ytterligare fokus på hur vi ska kunna ordna ett flyktingmottagande som bidrar till att människor snabbt integreras.Att hamna i passivitet gynnar ingen, varken den enskilde ekonomiskt och socialt eller samhället i stort. För snabb integration krävs, som tidigare har nämnts här i dag, goda språkkunskaper. Därför föreslår vi i Alliansen i vår budget ytterligare satsningar på sfi, svenska för invandrare, redan i anläggningsboendet. Dessa kurser ska bli än mer målgruppsanpassade. Vi föreslår också individuella studieplaner och fler studieförberedande kurser inom folkhögskolorna. Men framför allt måste arbetet med validering av kunskaper och yrkeserfarenheter förbättras radikalt.I den grupp som nu kommer från exempelvis Syrien finns flera med kunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden. Redan har Kalmar och Västra Götaland aviserat att man vill försöka rekrytera läkare och annan sjukvårdspersonal som kommer hit från Syrien. Därför krävs en snabb inlärning av svenska men också validering av kunskaperna.I medierna har vi kunnat följa personer som har fått vänta i över ett år på att få ett svar från Socialstyrelsen på validering av kunskaper hos läkare som kommer hit från Syrien. Här måste vi radikalt snabba på handläggningen. Det är viktigt för att den enskilde ska kunna försörja sin egen familj men också kunna bidra till samhället i stort och på sätt snabbt bli integrerad i det svenska samhället.I dag finns det flera företag som börjar ta in arbetskraft från länder utanför Europa, men de saknar bostäder. Den tidigare kristdemokratiske bostadsministern Stefan Attefall påbörjade ett kraftfullt arbete för att snabba på bostadsbyggandet, vilket nu har gett resultat.På den kooperativa bostadsrörelsen HSB:s hemsida kan man läsa att bostadsbyggandet börjar ta fart, att antalet påbörjade bostäder i flerbostadshus ökade med 50 procent mellan 2013 och 2014 och att det var något fler hyresrätter, glädjande nog, än bostadsrätter. Och fler väntas byggas under 2015. Det här är glädjande nyheter som meddelas på HSB:s hemsida och som innebär att vi är på rätt väg. Då kan vi inte ha stopp för infrastrukturprojekt och satsningar på jobb och utveckling. Sverige behöver allianser för att bygga möjligheter att ta emot den flyktingström som kommer.Går ekonomin på högvarv kommer det att behövas arbetskraft, och då kan vi bli fler i Sverige. Som före detta statsminister Reinfeldt sa finns det plats i Sverige. Och vad gör det om vi blir ett land med fler medborgare? Vi lever i en ny, globaliserad värld med nya utmaningar men också möjligheter.Herr talman! Bland dem som kommer hit finns det också många som vill starta eget företag. Där måste vi ge ytterligare stöd via Almis rådgivning för företagare med utländsk bakgrund, den så kallade ISF-rådgivningen, vilket också finns med i vår motion.I integrationsarbetet har inte bara staten en viktig funktion. I valrörelsen besökte jag en ort, Stöde i Sundsvalls kommun, som tagit emot en stor grupp flyktingar. Där fanns först ett stort motstånd mot de nyanlända, och man startade Facebookgrupper mot de här personerna i det lilla samhället. Men kyrkans folk mobiliserade, startade kurser, erbjöd social gemenskap och samlade in kläder till stöd för de här personerna. På så sätt blev det en nystart för de här människorna, och man snabbade på integrationen.Det civila samhället, herr talman, har en oerhört viktig roll att spela i integrationsarbetet. Staten kan inte ordna allt, särskilt inte när det kommer till den sociala integreringen i samhället. Det civila samhället är en brobyggare. Och vi kristdemokrater vill vara med och stärka arbetet med flyktingguider för att på ett mer framgångsrikt sätt involvera det civila samhället i integrationsprocessen.Herr talman! Avslutningsvis: Sverige behöver Alliansens fortsatta politik för ökad integration. Budgetförslaget från S, MP och V står för stopp för jobb och utveckling. Och Sverigedemokraternas står för stopp för all invandring. De tycker därför inte att det behövs någon integrationspolitik.Allt tyder på att vi inte kan styra över vår omvärld, även om vi skulle vilja att alla levde i fred och frihet. Vi kristdemokrater vill ge människor en fristad men betonar att de som kommer hit har både rättigheter och skyldigheter.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
Herr talman! Jag hade egentligen inte tänkt begära replik, men jag kunde inte låta bli när det refererades till Fredrik Reinfeldts uttalande om att det faktiskt finns plats. Min första fråga blir helt enkelt: Är det bara yta som är relevant?Tack och lov fortsatte anförandet med tal om social integration, och det är bra. Men jag vill fortfarande ha svar på frågan: Vem har anfört att geografisk yta är vad som är problemet med mottagandet i Sverige? Jag har mig veterligen inte hört något sådant.Jag vill också uppmana till att lyssna på det som anförs och att läsa det som står i våra motioner och i vår politik. Sverigedemokraterna förespråkar inte stängda gränser och totalstopp för invandring.

Herr talman! Jag tror att Paula Bieler väljer att ta upp den här frågan för att hon inser att före detta statsministern faktiskt har en poäng. Oavsett vad man kan tycka om att det skulle handla om plats eller inte, säger många i debatten att det är fullt i Sverige. Jag hör även sverigedemokrater som säger att det är fullt i Sverige. Men statsministern försökte säga att det inte är fullt.För över tio år sedan gick jag igenom olika utredningar för att se vad som kommer att behövas i Sverige framöver för att vi ska klara en framtid med välfärd. Då var svaret att vi antingen måste öka barnafödandet extremt eller ta hit nyanlända människor till Sverige från andra delar av världen.Vi har valt att tro att det finns något positivt i att använda den möjlighet som ges när människor kommer hit. De flyr för sina liv, och jag antar att de flesta vill åka tillbaka till sina hemländer. Men för de människor som inser att de inte vet när kriget kommer att ta slut - se på den galne al-Asad i Syrien - och söker sig hit, och de har ett stort antal barn med sig, låt oss se till att vi gör integrationen till något positivt, inte se den som ett hinder. Det är den signalen som jag uppfattade att statsministern ville förmedla.Ni vill alltså inte ha någon integrationspolitik. Det är vad ni signalerar i er reservation.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Integration och jämställdhetFredrik Reinfeldts uttalande var tydligt sammankopplat med geografisk yta. Han refererade till att flyga över landet och se alla de skogar och vidder som finns. När jag och vissa andra påtalar bristen på platser i mottagandet handlar det om bostadsbrist, om en icke fungerande arbetsmarknad och om att personer som kommer hit hamnar i utanförskap.Det har anförts tidigare, precis som har påpekats här, att vi behöver bli fler i arbetskraften, antingen genom barnafödande eller genom att personer kommer till vårt land. Det är vad som har sagts. Men flertalet av de personer som det skulle bli brist på när de går i pension har redan gått i pension. Vi har visserligen haft ett stort mottagande av personer från andra länder, men de har inte kommit in i arbetskraften i den grad som skulle behövas för att väga upp bristen. Det argumentet håller inte riktigt.Sedan var det frågan om att det behövs yta för dem som behöver en fristad. Ja, personer behöver absolut en fristad. Vi satsar som bekant på att hjälpa länder i närområdet att erbjuda den fristaden. Det är inte ytan som behövs utan resurser, och det bidrar vi till. Vi satsar också på att ta emot. Vi tycker att Sverige ska fortsätta att via vidarebosättningssystemet ta emot dem som behöver en permanent plats för att bygga ett nytt liv. Det är i och för sig en annan diskussion.
Herr talman! Det finns nog ingen som säger att vi inte har utmaningar framför oss. Det är därför vi lägger fram förslag på satsningar, det vill säga pengar till integrationsåtgärder. Det är precis som att vi talar om att satsa på missbruksvård eftersom vi tror att det är mer effektivt om människor blir behandlade och kommer tillbaka till samhället. Vi sparar pengar på det. Man brukar säga att en satsad krona på rehabilitering ger nio tillbaka.Vi tror att om vi satsar på snabba integrationsåtgärder kommer det att gynna oss på olika sätt. Man kan välja att se det enbart som en kostnad, men om man tittar på lång sikt kan det bli en besparing och därmed något positivt för vårt samhälle. Vi har ett helt annat ingångsvärde än Sverigedemokraterna har i debatten. Vi är fullt medvetna om att det finns utmaningar när det gäller bostäder, arbete, språkkunskaper och validering. Det finns många utmaningar. Vår budgetmotion har fokuserat på alla utmaningarna så att vi kan bidra till något bra med dem.Man kan välja att lägga sig platt och säga att det finns en utmaning. Sedan kan man göra som Sverigedemokraterna och säga att man inte vill ha utmaningen. Världen ser ut som den gör. Varken jag eller Paula Bieler kan ensamma stoppa konflikten i Syrien. Sverige gör olika insatser för att få EU och FN att agera för att stoppa konflikten. Människor vill inte fly. De flyr för sina liv och för att de inser att barnen år ut och år in inte får en skolgång - de måste se till att deras barn får en skolgång.Skulle inte Paula Bieler ha gjort precis samma sak? Jag skulle ha gjort det. Jag skulle ha sett till att mina barn fick en framtid. Låt oss se till att barnen får en bra framtid i Sverige och kan bidra till det svenska samhället.

Herr talman! Jämställdhetspolitiken måste integreras inom alla politikområden. Därför kan man inte se de stora satsningar som regeringen har gjort i budgetpropositionen i enbart utgiftsområde 13. Regeringen har i sin budgetproposition budgeterat 1,5 miljarder som främjar jämställdhet. Det har Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna tillsammans med Sverigedemokraterna röstat ned och emot. Vår samarbetsregering har lagt fram många bra förslag, som är bra för kvinnor och män samt främjar jämställdhet. Det är satsningar inom äldreomsorgen, där många kvinnor arbetar. Det skapar möjligheter till en bättre arbetsmiljö och även att kvinnor ska kunna orka jobba heltid om de så vill. Kvaliteten blir bättre så att man kan lita på omsorgen om sina nära och kära och vågar gå till jobbet och inte slutar arbeta i förtid.Vi gör satsningar för att minska barngrupperna i förskolan och barnomsorgen, vilket är bra för våra barn, minskar många kvinnors arbetsbelastning och ger bättre arbetsvillkor. Det handlar också om att få en bättre möjlighet att kunna jobba och inte bli sjuk av jobbet, som tyvärr många kvinnor blir i yrken där de har ansvar för människor.Vi gör andra satsningar på förebyggande arbetsmiljöarbete och arbetslivsforskning, med fokus på kvinnors arbetsrelaterade ohälsa eller hälsa. Det är än viktigare i dag när vi ser att allt fler blir sjuka - kvinnor mer än män. Denna ohälsa är ofta arbetsrelaterad, men det finns inte tillräckligt med forskning.Herr talman! Löne och inkomstskillnader är fortfarande stora mellan kvinnor och män. Utvecklingen går för sakta. Då måste politiken göra sitt.Vi vill förändra lagstiftningen så att lönekartläggningar sker varje år för företag med tio eller fler anställda för att upptäcka och faktiskt åtgärda osakliga löneskillnader fortare och tidigare. Vi vill att heltid ska vara norm, även för kvinnor, och vi vill få bukt med missbruket av otrygga anställningsformer. De drabbar inte bara unga människor utan även kvinnor så högt upp i åldrarna som 35-årsåldern.Vi vill att en tredje månad i föräldraförsäkringen ska reserveras till vardera föräldern, vilket är bra både för barnet och för mammor och pappor. Den tredje månaden behövs för att öka kvinnors möjligheter i arbetslivet och för att kvinnor inte ska halka efter i löneutveckling eller karriär.Vi vill ta bort vårdnadsbidraget, som är en kvinnofälla, och vi vill att fler kvinnor ska ta plats i börsbolagsstyrelser. Dessutom vill vi förbättra förlossningsvården. Det handlar om att med hjälp av de politiska möjligheter som finns driva på arbetet för jämställdhet så att man inte fortsätter att trampa vatten, som har skett de senaste åren.Att kvinnor och män ska ha samma makt att kunna påverka sina liv handlar om möjligheter, inte bara till sin egen försörjning. Det handlar om makt och inflytande. Det handlar till om med om hyreskontrakt med mera. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Integration och jämställdhetKvinnojourerna är de som ofta hjälper dessa utsatta kvinnor med ett skydd mot våldet. Därför vill vi ge mycket mer pengar till kvinnojourerna än allianspartierna, med en långsiktighet och som ett stöd för att jourerna ska kunna hjälpa de kvinnor som just har blivit utsatta för våld av sina män. Herr talman! Neddragningar i välfärden och försämringar inom våra trygghetssystem drabbar kvinnor mer än män. Sjuktalen ökar, och det är flest kvinnor som drabbas av arbetsrelaterad ohälsa eller skador inom just kontaktyrken. Forskning och trygghetsförsäkringar behövs, men att försäkras ut är inte den rätta medicinen. Vi vill förbättra sjukförsäkringen, så att den som är sjuk faktiskt får bli frisk och får rehabilitering utan att riskera att försäkras ut och vara orolig för hur man ska kunna klara sig. Många ensamstående med barn är kvinnor, och många har en mycket tuff ekonomisk situation. Därför vill vi att underhållsstödet ska bli högre. Pensionärer med lägst pension skulle ha fått några hundralappar till i plånboken, för de skulle slippa just den orättvisa skatten och skulle också ha fått möjlighet till ett högre bostadsbidrag. Men Alliansens olika partier är så låsta i sina respektive positioner att de inte kan driva en offensiv jämställdhetspolitik och röstar tyvärr bort de flesta av våra förslag tillsammans med SD, vilket innebär att män återigen får mer än kvinnor. Avslutningsvis vill jag säga att jag står bakom vårt gemensamma särskilda yttrande som vi har tillsammans med V och MP.

Herr talman! Jag kommer att använda en kolumn i Svenska Dagbladet, författad av den tidigare riksdagsledamoten och migrations och integrationspolitiska talespersonen för Folkpartiet Mauricio Rojas, som utgångspunkt för huvuddelen av mitt anförande. Kolumnen publicerades på nätet sent i går kväll. Mauricio Rojas var en av huvudanledningarna till att jag en gång i tiden blev medlem i just Folkpartiet. Det var naturligtvis innan jag blev sverigedemokrat. Men det var innan jag förstod att Folkpartiet - förutom just Mauricio - inget förstod och inget ville förstå om de integrationsutmaningar som Sverige stod inför. Det var innan han mer eller mindre tvingades i landsflykt, och det för andra gången i sitt liv. Mauricio skriver i sin kolumn om valet den 22 mars och om den framtida regeringsbildningen. Han förordar där en koalition mellan S och Alliansen. Han skriver att "det skulle kunna ge Sverige en regering med förmåga att ta itu med de stora utmaningarna som stundar, inte minst gällande invandrings och integrationspolitiken.

Men det är just allt detta som utgör grunden för SD:s framgångar, inte att hundratusentals svenskar skulle ha blivit fascister eller främlingsfientliga rasister. Det är med ett ärligt erkännande av dessa omständigheter som förtroendet för vad ni har att säga och lova på migrations och integrationsområdet kan börja återställas. Då skulle det finnas en chans att omvandla dagens kris till en möjlighet att bygga upp ett bättre Sverige för alla. Det vore ett utomordentligt sätt att reparera den bottenlösa dumhet som ni nyss begick. "Detta skrev Mauricio Rojas i Svenska Dagbladet i går kväll. I stället för Mauricio Rojas fick vi alltså Erik Ullenhag eller Roger Haddad. Jag suckar.

Man kan blott konstatera att den bottenlösa dumheten består.
Herr talman! SD talar om att avskaffa integrationspolitiken och i stället införa sin magiska assimileringspolitik, som kommer att ge strålande resultat. När vi bad SD att definiera vad denna fantastiska assimileringspolitik är visade det sig vara en samhällsorienteringskurs och sfi. De bygger upp bilden av att den integrationspolitik som vi för är samhällssplittrande och att etableringsåtgärderna är splittrande och gör skillnad mellan människor för att inrikes födda inte får ta del av etableringsinsatser och sfi. Då har jag en fråga. Den samhällsintroduktion och sfi som ni vill genomföra, är inte det också splittrande? Det är en åtgärd som är speciellt framtagen för nyanlända. Är det då splittrande? Skapar det splittring inom det svenska samhället att en grupp vuxna som behöver lära sig svenska får lära sig det på en speciell kurs? Det skapar alltså splittring inom svenska folket. Det är nästan barockt. Det är som att påstå att det skapas en generationssplittring för att en 40-åring inte får gå på gymnasiet tillsammans med ungdomar. Det är ungefär samma sak. Då undrar jag: Vad är det i era åtgärder som inte är splittrande, och vad är det som är splittrande i våra?
Herr talman! Hanif Bali gör det lite enkelt för sig. Jag tror att jag har läst någonstans att Hanif Bali kom till Sverige i mycket unga år. Jag tror inte att han har deltagit i någon samhällsinformation för nyanlända och kanske inte heller i sfi. Svenska fick han lära sig, precis som alla andra små barn, på ett naturligt sätt i Sverige. Man kan säga att han fick med sig det med modersmjölken. Men det finns de som kommer till Sverige vid äldre år och som inte har detta, som inte har språket och som inte har kunskapen om hur det svenska samhället och de sociala koderna fungerar. De behöver få del av detta - så är det.Det är allt det övriga i er integrationspolitik som är splittrande, till exempel instegsjobben. Nu är vi inne på arbetsmarknadspolitik, men man kan inte komma ifrån det. I instegsjobben har man särlösningar som ger undanträngningseffekter på arbetsmarknaden och som gör att andra inte kommer in på arbetsmarknaden och får dessa jobb. Det är för att man har särlösningar. De har visat sig vara fruktansvärt ineffektiva. Det var bortkastade pengar. Det är det vi pratar om.
Herr talman! När det gäller instegsjobben är det alltså 3 000 människor om året av Sveriges fem miljoner arbetstagare som splittrar folket. Det är en helt orimlig logik ni bygger upp, Sven-Olof Sällström. Det är som om jag skulle tycka att gymnasiepraktikanter splittrar svenska folket och att de är gratis arbetskraft som skapar barriärer mellan generationer. Det är samma jämförelse.Vi vet att instegsjobben är en väldigt liten åtgärd. Kriteriet är att man får ta jobbet om man pluggar på sfi. Man måste alltså plugga och jobba samtidigt. Det är en sådan insats. Poängen är inte att bidra till arbetskraft utan att man när man pluggar på sfi samtidigt ska kunna nyttja språket och på så sätt få en bättre språkutveckling.Det är i grund och botten bra att människor lär sig språket. Att vi pratar samma språk är väl att bidra till en gemenskap? Är det splittringspolitik?Sven-Olof Sällström måste känna till någon integrationsåtgärd i budgeten som jag inte känner till och som är en särlösning som endast ges till invandrare och där man får magiska guldkanter i vardagen som jag som är svensk via modersmjölken inte får ta del av. Det finns inget sådant. Därför uppmanar jag dig att vara lite saklig i den här diskussionen, Sven-Olof Sällström.
Herr talman! Återigen gör Hanif Bali det väldigt enkelt för sig. Jag tog ett exempel på en av de integrationsåtgärder som varit fullständigt bortkastade - pengar i sjön.Precis som den rödgröna regeringen satsar ni i ert budgetalternativ, Hanif Bali, över 150 miljarder totalt på både migration och integration under budgetperioden - på i stort sett verkningslösa åtgärder. Vi kan titta hur det har fungerat historiskt och ser då att det inte har fungerat alls. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Integration och jämställdhetVad kan man använda dessa pengar till i stället? Man kan använda dem till en bra arbetsmarknadspolitik och en bra utbildningspolitik. Man kan skapa riktiga jobb och ge bra förutsättningar för småföretag att växa. Man kan ta bort den särskilda löneskatten och sjuklöneansvaret och få jobb i Sverige.Ni har haft 30-40 år med den här typen av politik, och det har inte fungerat, Hanif Bali. Ni har kommit till vägs ände. Ni måste förändra er politik och göra något annat. Det är vad vi vill göra med pengarna - skapa riktiga jobb, på riktigt.

Herr talman! Det var intressant att höra att Sven-Olof Sällström kom ut som före detta folkpartist. Jag vet att han också har varit centerpartist. Jag har studerat Sällströms gamla EU-kandidatur - hans website ligger fortfarande ute. Där vill du ta tillbaka Sverige till svenskarna, Sven-Olof Sällström, så du har nog hamnat rätt nu när du har kommit till Sverigedemokraterna.Mauricio Rojas har drivit på viktiga insatser i Folkpartiet, bland annat språktest för att få medborgarskap. Det fick vi kritik för. Vi drev frågan om anonyma jobbansökningar. Det fick vi kritik för.Som jag sa i mitt inlägg vill vi avveckla sfi, för det fungerar inte. Lägg in det i komvux, yrkesinriktning eller vad det nu kan vara. Men ni i Sverigedemokraterna yrkar ju avslag på budgeten och själva integrationspolitiken, Sven-Olof Sällström. Din kollega Paula Bieler benämnde det så kalladeFörut var det ett lotteri. Jag har varit kommunpolitiker och kommunalråd med ansvar för de här frågorna. Jag har jobbat ute i stadsdelarna med fritidsgårdar, närpolis, vuxenutbildning, sfi och vad man vill. Det är integrationspolitik konkretiserat.Sverige har fastnat i en migrationspolitik, men vi ska diskutera integrationspolitik. De här människorna finns i Sverige, och de ska vara med och bidra till vår gemensamma välfärd.
Herr talman! Folkpartiet har, Roger Haddad, fram till alldeles nyligen haft en integrationspolitisk minister som jag skulle vilja påstå var den mest misslyckade ministern i svensk modern politisk historia. Denna minister har misslyckats med sitt värv på punkt efter punkt, har inte lyckats med någonting och har inte genomfört någonting som har inneburit en radikal förändring av migrationspolitiken.Vi hörde nyss Hanif Bali tala här framme, och vi fick då några exempel på detta. Ni har alltså misslyckats, Roger Haddad. Sluta vara så förbaskat rädd för kritik! Det är inte så farligt om tidningarnas ledarsidor skriver negativt om svenska politiska förslag. Det kan man ta. Ni ska inte vara så fruktansvärt strykrädda hela tiden. Det är er kanske största brist.Vad är det som har lyckats i er integrationspolitik, Roger Haddad? Var har ni de goda exemplen? Vilka miljardsatsningar har varit bra för integrationen, bra för att människor ska komma i jobb och bra för att människor ska komma in i samhället, lära sig svenska och bli en del av det svenska samhället? Var har ni dem? Var är de lyckade satsningarna? Plocka fram dem! De finns ju inte. Du kan stå här och svamla om dem, Roger Haddad, men de finns inte.Efter 30-40 år av misslyckade integrationssatsningar frågar du vilka våra alternativ är. Det är mycket enkelt. Vi ska inte fortsätta med samma politik. Vi ska använda de gemensamma resurserna till verklig integration eller assimilation - vad man nu vill kalla det.Vi ska inte ha den typen av politik som skapar särlösningar. Vi ska erbjuda riktiga jobb genom att ge företagen bra förutsättningar. Vi ska skjuta till medel i offentlig sektor, där inte minst många utrikesfödda jobbar, så att man får större resurser och kan anställa fler. Vi ska ge bättre utbildningar och bättre förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden. Vi ska inte ha särlösningar som inte fungerar, Roger Haddad.
Herr talman! Jag kommer från Västerås kommun, och där har Sverigedemokraterna för andra perioden haft företrädare. Jag kan inte minnas att de har lagt fram ett enda förslag eller en enda motion.Trots den tuffa retoriken här i kammaren handlar integration till slut om kommunalpolitik - hur man bygger bostäder, om man satsar på extra personal i förskolan, om man driver frågan om närpolis tillsammans med staten, om man satsar på förskolor i utsatta områden etcetera. Det är kommunalpolitik till 89-90 procent när det gäller integration. Det är så man löser det på marken.Vi har upphandlat sfi och skapat yrkessvenska inom vuxenutbildningen. På nationell nivå har vi sagt att vi måste ändra regelverket så att man inte efter sfi går till svenska som andraspråk och fastnar där. Valideringsuppdraget gavs redan av den förra regeringen. Den här regeringen vill fortsätta, och det tycker vi är bra.Etableringsreformen utvärderas. Men håll med mig, Sven-Olof Sällström! Förut erbjöd vissa kommuner integrationsinsatser medan vissa över huvud taget inte hade några integrationsinsatser. Det var ett rent lotteri, beroende på ambitionsnivå.Nu har staten genom Folkpartiet och Alliansen lagt denna uppgift på Arbetsförmedlingen, och Folkpartiet tycker att hela regelverket så långt det går ska harmoniseras med övrig arbetsmarknadspolitik. Men det är klart att om du kommer från Somalia eller Afghanistan utan skolbakgrund, då behöver du en lots eller en etableringshandläggare, behöver någon i kommunen som hjälper dig att ansöka om id-kort eller skriva in barnen i förskolan. Det är integrationspolitiska insatser, smörjmedel. Det är det ni yrkar avslag på i dag.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Integration och jämställdhetHerr talman! Snälla Roger Haddad, använd inte etableringsreformen som något positivt exempel! Etableringsreformen, framför allt etableringslotsarna, har fått den mest svidande kritik som jag någonsin har sett i Riksrevisionens historia. Jag tror inte att det finns något annat nederlag som är så stort. Hade Riksrevisionen haft möjlighet - men det har de inte - att föreslå att den skulle läggas ned hade de gjort det. Det är ett fullständigt misslyckande.När det gäller kommunal integrationspolitik: Den tenderar att i stora delar vara kommunal arbetsmarknadspolitik, det vill säga man avsätter medel för att få in nyanlända eller andra på arbetsmarknaden. Det kan vara riktigt. Arbetsmarknaden är ju nyckeln till integration eller assimilering, som vi ser det.Man lägger stora kommunala medel, oftast på kommunal arbetsmarknadspolitik där man inte har någon måluppföljning och framför allt inte har några mål och inte låter medborgarna utkräva ansvar av de politiker som har beslutat. Man gör ingen uppföljning över huvud taget.Återigen: Är det vettigt att använda över 150 miljarder under mandatperioden så här? Kan vi använda pengarna på annat vis? Kan vi ta bort den särskilda löneskatten så att småföretagarna kan växa och anställa? Kan vi ge alla som vill ha det rätt till heltid i vård om omsorg, där det finns många invandrare och många kvinnor? Det skulle skapa motsvarande 25 000 heltidsarbetskrafter i offentlig sektor. Det skapar riktiga jobb, riktig integration eller assimilering.

Herr talman! Vi debatterar utgiftsområde 13, Integration och jämställdhet. För den på läktaren som undrar varför det hoppar mellan två olika områden: Området berör båda delarna. Min partikollega Johanna Jönsson har redan tidigare talat för Centerpartiet i den del som rör integration, och jag ansvarar för jämställdhet.Herr talman! Kvinnor har sedan början av 70-talet haft en självklar plats på arbetsmarknaden. Flera politiska beslut har lagt grunden till deras intåg, varav flera på initiativ av Centerpartiets ministrar.Fortfarande tjänar män mer än kvinnor. Män är i större utsträckning företagsledare, arbetar oftare heltid och är innehavare av fler styrelseposter samt tyngre uppdrag i näringslivet - detta trots att kvinnor oftast har högre utbildning och i och med det är bättre meriterade än män.Kvinnor är i stället överrepresenterade vad gäller sjukskrivningar, deltidsarbete och uttag av föräldradagar och VAB-dagar. Kvinnor utsätts även i större utsträckning för våld - fysiskt, psykiskt och sexuellt. 17-20 kvinnor dödas varje år av män som de har eller tidigare har haft en nära relation till.Arbetet för kvinnors rättigheter måste bedrivas på bred front. För Centerpartiet är det viktigt att det fortsatta reformarbetet tar avstamp i liberala och frihetliga lösningar som respekterar människans självbestämmande, valfrihet och frihet. Våra gemensamma system måste vara så uppbyggda att flickor och pojkar, kvinnor och män, har samma möjligheter.Herr talman! Genom jobbskatteavdraget, som gynnar kvinnor mer än män, genom RUT-avdraget, som har gjort svarta jobb vita, och genom rekordstora jämställdhetssatsningar på nästan 2,6 miljarder under regeringsåren 2006-2014 har vi nått konkreta resultat för ökad jämställdhet.Under de åren ökade också andelen kvinnor i styrelserna för statligt helägda bolag, så att andelen i dag uppgår till 50 procent. Andelen kvinnliga ordförande i de statligt helägda bolagen ökade från regeringen Perssons 23 procent till alliansregeringens resultat 41 procent i dag.Sverige har högst arbetskraftsdeltagande bland kvinnor i EU, och aldrig förr har en så stor andel av kvinnorna arbetat heltid. Jämställdheten gynnas av en politik som värnar jobben och som stärker drivkrafterna för att arbeta.Vi vill slå vakt om de reformer som alliansregeringen genomfört, som ger fler kvinnor möjlighet att starta eget eller arbeta till bättre villkor. Det ska löna sig att utbilda sig, förkovra sig och utvecklas i sitt yrke - även i offentlig sektor. Det ska vara möjligt att starta och driva företag med kvalitet även inom välfärdssektorn.Att byta arbetsgivare är ett sätt att få upp sin lön, att öka sitt inflytande och att få utmaningar som gör att man utvecklas i arbetet, vilket vi sammantaget vet är bra för arbetsmiljön.

Även om mycket har hänt finns stora utmaningar kvar. Bara för att nämna några: arbetsmiljöfrågor, möjligheten att starta och driva företag, delat ansvar för familj och försörjning och ett liv fritt från våld och diskriminering.Vi fortsätter att satsa på förebyggande insatser för kvinnors arbetsmiljö. Vi väntar också på de resultat som kommer att presenteras av alliansregeringens delegation för jämställdhet i arbetslivet den 31 maj 2015. Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering bereds. Vi avvaktar vad som framkommer vid denna beredning.Vi agerar kraftfullt mot våld i nära relationer liksom mot brott grundade på hederskultur, för det är oacceptabelt, och samhället ska markera mot dessa brott. Individuella fri och rättigheter är universella, och ingen inskränkning ska kunna rättfärdigas med kultur eller tradition. En samlad nationell strategi, som nu utreds, kommer att bidra till att öka effektiviteten, kvaliteten och långsiktigheten i insatserna på området.Herr talman! Enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är alla människor fria och lika i värde och rättigheter.

Herr talman! Annika Qarlsson sa i sitt anförande att jobbskatteavdraget hade gynnat kvinnor mer än män. Det är helt fel. 70 procent av allt jobbskatteavdrag går till män, enligt SCB 2012. Det var 1,3 miljarder som gick till kvinnorna och 4,2 miljarder som gick till männen. 5,5 miljarder av jobbskatteavdraget gick till dem som tjänade över 50 000 kronor per månad. Det är ganska tydliga besked. Vi vet att kvinnor är de som oftast tjänar minst och att männen är de som tjänar mest.Med den politik som ni i Alliansen för med stöd av Sverigedemokraterna kommer det att bli ytterligare en bonus på 4,3 miljarder nästa år till de allra rikaste här i Sverige.

Herr talman! Jag kan bara konstatera att Ann-Christin Ahlberg just nu driver en väldigt ohederlig debatt när hon står i den andra talarstolen.Hon får er som sitter på läktaren eller hemma vid tv:n att tro att Socialdemokraterna är emot jobbskatteavdraget. Men jobbskatteavdraget är kvar och finns där. Ni har valt att inte ta bort det även om ni har tagit en liten del på toppen. I det stora hela är det fortfarande kvar.Det är intressant att gå in och titta på olika lönenivåer. Det vi gjorde när vi införde jobbskatteavdraget var just att se till att det blev en större effekt på de lägsta inkomsterna, vilket skapar större utrymme och ger mer pengar till de kvinnor som har de lägsta inkomsterna. Vi gjorde den konstruktionen på jobbskatteavdraget med tanke på att det skulle vara på det viset.Det som är lite intressant är att jobbskatteavdraget också hänger ihop med möjligheten att komma i arbete. Med den budget som föll häromveckan skulle politiken ha slagit mot arbetsmarknaden och lett till färre jobb.Den viktigaste omfördelning som sker i politiken över huvud taget gäller skillnaden mellan att vara arbetslös och att ha möjlighet att gå till jobb. Under de åtta år som vi var i regeringsställning såg vi till att över 300 000 nya jobb kom till. 340 000 människor kan försörja sig och glädjas åt ett jobbskatteavdrag.
Herr talman! Annika Qarlsson kommer in på jobbpolitiken, och jag kan förstå att hon vill prata bort jämställdhetspolitiken.Den budget som Socialdemokraterna och Miljöpartiet med stöd av Vänsterpartiet lade fram innehöll åtgärder som främjade jämställdheten med 1,5 miljarder. De åtgärderna hade inte räckt för att få ett jämställt Sverige, men de hade fört jämställdhetspolitiken i rätt riktning.

De förlorar många hundralappar varje månad. Annika Qarlsson vet precis lika väl som jag att det är flest kvinnor i den gruppen.Annika Qarlsson talar om andra saker än vad detta handlar om: att föra en jämställdhetspolitik som är värd namnet. Det var det vi lade fram förslag om, och det har försvunnit med er politik.
Herr talman! När Ann-Christin Ahlberg beskriver det som att all jämställdhetspolitik försvann är det en fortsättning på den argumentation man började med något år före valet. Man försökte göra det tydligt - eller otydligt, vilket man nu ska tolka det som - att Alliansen inte hade någon jämställdhetspolitik.När vi tillträdde 2006 tiodubblades anslagen till jämställdhetsområdet. Det vet Ann-Christin Ahlberg väldigt väl. Under sju år hade man väldigt svårt att förhålla sig till att det krävdes en alliansregering för att satsningarna på studier, forskning och utveckling av strategiskt arbete för att motarbeta våld mot kvinnor skulle komma igång och ta ordentlig fart. Att det behövdes en alliansregering för att det skulle komma på plats sved i den socialdemokratiska själen.För något år sedan började man konsekvent uttrycka sig som att vi inte hade någon jämställdhetspolitik. Jag blir så fruktansvärt besviken när man gör på det viset, i stället för att vi kan stå och prata om att det finns skillnader, att vi prioriterar olika, att vi ser olika delar i politiken som viktiga för kvinnor.Jag tror inte att Socialdemokraterna inte tycker att det är viktigt med jämställdhet. Men vi prioriterar olika saker, och vi jobbar på olika sätt, utifrån att vi har olika ideologiska grund och värderingsprinciper.Att då stå och säga att det inte finns någon satsning, att vi inte vill någonting och att vi är inlåsta blir bara kontraproduktivt. Någonstans tappar vi möjligheten att diskutera vad det innebär för kvinnor att det finns möjlighet att starta och driva företag inom områden där det traditionellt sett är väldigt många kvinnor som jobbar och där en hög professionalism ingår. Där vill ni stänga dörrarna.

Åhörare!Du är inte min talman.Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 14 procent. Det innebär att kvinnor arbetar gratis en timme och sju minuter varje dag - bara för att vi är kvinnor!Löneskillnaden minskar sakta, men inkomstklyftan mellan män och kvinnor har växt med 50 procent under regeringen Reinfeldts åtta år.

Och det är när det första barnet kommer som skillnaderna mellan kvinnor och män sticker iväg ännu mer.Vänsterpartiet fick genomslag för att börja minska inkomstskillnaderna genom den budget vi tog fram tillsammans med regeringen. Det handlade om att sänka skatten och höja bostadstillägget för pensionärer, höja sjuk och aktivitetsersättningen, höja underhållsstödet för ensamstående föräldrar, höja taket och golvet i a-kassan.Men de borgerliga och Sverigedemokraterna röstade ned allt det här och drar dessutom ned på anslaget för jämställdhet. Det blir svart på vitt att jämställdhet och rättvisa inte är prioriterat för högern. Det är mycket snack från högern i talarstolen. Men när vi väl tittar på siffrorna ser vi att det är väldigt lite verkstad.Kvinnojourerna är skapade av och för kvinnor och kan kännas tryggare att vända sig till än polis eller socialtjänst. Därför har vi velat säkra tillgången till den typen av stöd. De ideella kvinnojourerna har en unik kompetens och möjlighet som en kommun eller statlig förvaltning inte har. Det handlar om att man möts på jämlik grund. Därför är det viktigt att arbetet ska kunna fortsätta vara ideellt, men med en tryggad försörjning. Tillsammans med regeringen har Vänsterpartiet föreslagit ett permanent stöd med 100 miljoner kronor per år.Min partikamrat Christina Höj Larsen frågade tidigare Roger Haddad om detta. I betänkandet står alltså att de borgerliga partierna ställer sig bakom att kvinno och tjejjourerna ska få sin finansiering säkerställd. Återigen: Hur då? De borgerliga partierna och Sverigedemokraterna har nu röstat fram en budget som innebär 70 miljoner kronor mindre till anslaget för särskilda jämställdhetsåtgärder.Svaret från Roger Haddad väckte nog fler frågor än det gav svar när han säger att de borgerliga har prioriterat annat och att det arbete kvinnojourerna utför inte är lösningen på allt. Det är förvisso sant, men vad gäller att vara stöd för kvinnor som utsätts för mäns våld är kvinno och tjejjourerna livsviktiga. Dessvärre har jourerna problem med att kunna erbjuda hjälp till alla kvinnor som behöver det.Haddad hänvisar också till att den borgerliga före detta regeringen ökade anslaget. Och visst stämmer det också, men inte med så vansinnigt mycket pengar. Man ville permanenta bidraget till kvinnojourerna med 23 miljoner per år. I regeringens och Vänsterpartiets budget ökade vi stödet med 100 miljoner i permanenta pengar per år.

Herr talman! Det är uppenbart att rasismen har stärkt sina positioner i Sverige. Faktum är att vi står här och debatterar integrationspolitik, men i själva verket har Sverigedemokraterna inte ens någon integrationspolitik. SD har en assimilationspolitik. Det hör vi exempel på här i debatten. Det är en djupt odemokratisk politik som går emot allt det som jag själv och mina partikamrater i Socialdemokraterna står för. Vi står för ett samhälle där alla ska få vara den de är. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Integration och jämställdhetHerr talman! Det är uppenbart att Paula Bieler, som talade tidigare här i kammaren, saluför en rasistisk och djupt odemokratisk politik. Att tvinga någon att avsäga sig sin identitet är inte demokratiskt. Därför undrar jag: Är Paula Bieler verkligen demokratisk?
Herr talman! Det är inte varje dag man blir ifrågasatt när det gäller om man över huvud taget är demokrat. Däremot stöter jag ganska ofta på ifrågasättanden gällande om jag är svensk. Och då är det inte från mitt eget parti och inte från dem som står för en assimilationspolitik och som inser att man faktiskt kan bli en del av det samhälle man lever i oavsett vilket ursprung man har. Senast, alldeles inför denna debatt, fick jag frågan om jag har avsagt mig min judiska identitet, trots att jag aldrig har haft någon - oavsett vilka blodsband jag har bakåt.Jag vill ställa en fråga tillbaka: Var någonstans i Sverigedemokraternas politik hittas krav på att någon ska tvingas avsäga sig sin tidigare identitet? Det vi talar om när vi talar om assimileringspolitik är att samhället ska skapa förutsättningar för att skapa en gemenskap - för att samtliga som bor i vårt land ska kunna identifiera sig som svenskar.Det är också anledningen till att vi inte för en aktiv assimilationspolitik, som så många andra har efterfrågat. Man tycks tro att vår assimilationspolitik ska bedrivas på samma sätt som man har bedrivit integrationspolitik. Där har man fokuserat på att behålla olikheter och på att dela upp oss i grupper efter var man är född och efter etnicitet i olika organisationer baserade på etnisk bakgrund.
Herr talman! Paula Bieler och hennes argumentation är skrämmande. Jag skulle egentligen inte ha frågat om hon är demokratisk utan om hon är demokrat. Det är det man kan fråga om ditt parti också. Jag ska svara på din fråga, för jag tycker att detta är intressant.I SD:s partiprogram, som jag hoppas att i alla fall många av medlemmarna i Sverigedemokraterna har läst, skriver Mattias Karlsson under rubriken SD och nationen om just detta. Han skriver om Sveriges befolkning och delar in den i tre kategorier. Enligt forskare är detta en typ av apartheidsystem som Sverigedemokraterna vill införa, helt enkelt.Jag ska läsa upp ett utdrag så att du får höra. Om du inte har läst det själv får du i alla fall höra det från mig här: Infödd svensk är den första kategorin, som han verkligen gillar. Till den här gruppen räknas alla som är födda i Sverige eller i tidig ålder adopterade till Sverige av svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet. Assimilerade svenskar - till denna grupp räknas de som inte har svensk bakgrund men som talar flytande svenska. Man ska uppfatta sig själv som svensk, leva i enlighet med svensk kultur, se den svenska historien som sin egen och känna större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation.Jag brukar tänka på min kompis Bernhard ibland. Han är halvtysk, och jag tror att det blir lite problem för honom när han hejar på någon i fotbolls-VM. Det blir lite svårt för honom med lojaliteten i det här fallet, skulle jag tro.Det här är ingenting att skoja om, även om det låter som att jag gör det. Det är uppenbart att Paula Bieler driver en politik ihop med sitt parti som syftar till att lägga sig i hur vi alla tycker och tänker. Man vill bestämma hur vi alla ska få leva våra liv. Jag vill påminna Paula Bieler om att det absolut inte fungerar så i en demokrati.
Herr talman! Jag kan garantera att jag har läst principprogrammet. Jag har läst det innan det antogs, jag var med i korrekturrundorna och jag står till fullo bakom det som står där.Det finns något som har missats här. Det är något som många tyvärr tenderar att göra - man blandar ihop principer och beskrivningar av omvärlden med, återigen, aktiv politik. Ingenstans i principprogrammet står det att vi ska göra skillnad på medborgare baserat på vilken identitet de har. Däremot beskriver vi att medborgarskap inte nödvändigtvis är detsamma som att man identifierar sig med det samhälle som man lever i. Det är det vi kan se dagligen i det samhälle där vi har utanförskap och personer som lever i Sverige men som inte känner sig hemma här. De känner inte att de är en del av samma Sverige.Det är inte det land jag vill bygga. Jag vill ha ett land där alla vi som bor här kan enas om åtminstone vissa grundläggande värden och referensramar och där vi kan känna att vi är en del av samma land och samma samhälle. Det tycker jag är demokratiskt.
Herr talman! Det är viktigt att vi alla stannar upp här och verkligen funderar över vad det är Paula Bieler säger, och för den delen vad hennes parti faktiskt säger. Vad skulle hända i Sverige om Sverigedemokraterna den 22 mars skulle få 51 procent? Vad skulle hända i vårt land?Låt mig läsa den avslutande delen i Mattias Karlssons program om SD och nationen, som uppenbarligen också Paula Bieler har varit delaktig i, för att höra vad som skulle kunna hända. Man skriver om dem som inte längre ska få tillhöra den svenska nationen: På samma sätt som de som är födda in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta språk, identitet, kultur eller lojalitet., mina vänner. Det bör tilläggas att det då är lojalitet enligt Sverigedemokraternas kriterier - inte någon annans kriterier. Om man har 51 procent är det man själv som bestämmer kriterierna. För mig, herr talman, ekar detta principprogram av stöveltramp. Jag vet att vi är otroligt många i den här kammaren, men också ute i Sverige, som kommer att göra allt vi kan för att ta strid mot det.Skatt, tull och exekutionÖverläggningen var härmed avslutad.